Fru talman! Först bara några ord med anledning av Olof Palmes nästan patetiska replik nyss till statsministern rörande 1976 års kris. Jag har bemött Olof Palme så många gånger på den här punkten att ytterligare bemötanden borde vara helt onödiga. Jag skall därför nöja mig med att föreslå att Olof Palme, liksom de kammarens ledamöter i övrigt som kan vara intresserade av hur det såg ut i Sverige sommaren och hösten 1976, tar del av dåvarande riksbankschefen och socialdemokraten Krister Wickmans artikel i Veckans Affärer i augusti 1976. Där beskrev Krister Wickman vältaligt den obalans i vilken Sveriges ekonomi då befann sig och den förödelse som socialdemokraterna lämnade över till den nya borgerliga - regeringen. Krister Wickman vet vad han talar om, och han visste då vad han talade om. Därför bör Olof Palme bl.a. för sin egen skull läsa den artikeln åtminstone en gång till. Olof Palme sade att vi gick ut i 1979 års valrörelse och sade att ”vi klarade krisen”. Det är rätt att vi sade att vi klarade den akuta krisen, för det gjorde vi. Vi klarade den akuta kris som vi övertog 1976. Men varenda gång som i varje fall jag talade om detta förklarade jag att de strukturella och långsiktiga problemen ii svensk ekonomi kvarstod och att det gällde för nästa regering att ta itu med dem. Jag sade också att de problemen var större och svårare än dem som vi hade löst 1977 och 1978. F. ö., Olof Palme, satt jag faktiskt inte i regeringen sommaren 1979 — det borde Olof Palme i alla fall ha klart för sig. Jagtror, fru talman, att våra medborgare har haft väldigt svårt att förstå de turer som har föregått dagens finansdebatt, och de har inte blivit mycket klokare genom själva debatten. De bakomliggande orsakerna till vad som skedde i finansutskottet sammanhänger alldeles självklart med det nuvarande minoritetsregerandet. En regering som saknar tillräckligt parlamentariskt underlag kan inte föra en långsiktig, planmässig politik, om den inte är beredd att förankra sin politik hos något av de stora oppositionspartierna här i riksdagen. Så länge de borgerliga partierna har majoritet i riksdagen, och så länge de i allt väsentligt är överens om riktlinjerna för den ekonomiska politiken, är därför moderata samlingspartiet regeringspartiernas naturliga partner. Detta förutsätter att de två regeringspartierna är beredda att söka samförstånd med oss. Det är inte fråga om ”maktpolitik”, vilket Olof Palme gjorde gällande. Det är fråga om att nå enighet mellan tre parter, som har ett väsentligt gemensamt mål, nämligen att lösa detta gamla fina lands ekonomiska problem. Det är den verklighet som regeringspartierna och även vi måste leva med och som Olof Palme måste acceptera utan den bitterhet som lyste igenom i hans anförande här i kammaren för en stund sedan. Den debatt som vi för i dag skall handla om landets ekonomi, om finansplan och budget. Men när man lyssnade på Olof Palme, fick man en bekräftelse på tidigare intryck av att Olof Palme inte är intresserad av eller — om man skall vara elak — inte begriper ekonomi och att han därför hellre uppehåller sig vid det som han verkligen behärskar, nämligen partitaktik. Jag tycker att statsministerns kritik av Olof Palmes sätt att föra debatten i dag verkligen har bärkraft. För mer än ett år sedan, fru talman, offentliggjorde 1980 års långtidsutredning, LU 80, sina analyser av den svenska ekonomin. Utredningen skisserade vilken ekonomisk politik som krävdes för återställd balans i vårt land. När riksdagen förra året behandlade den reviderade finansplanen, ställde riksdagen sig bakom utredningens bedömningar. Nu har som bekant en ny LU-rapport offentliggjorts: Tillväxt eller stagnation. Den utgör en avstämning av 1980 års analyser. Den redovisar i vilka avseenden den hittillsvarande utvecklingen avvikit från LU 80 och anger de ytterligare krav som nu måste ställas på den ekonomiska politiken. Regeringens syn på rapporten kommer att redovisas i årets reviderade finansplan. Det har regeringen lovat. Riksdagen har då att säga sitt. Det finns emellertid all anledning att redan nu beakta den nya rapportens innehåll. Rapporten är i allra högsta grad ägnad att belysa just de frågor som dagens debatt gäller. Dess problembild är i stort sett densamma som långtidsutredningens. De långsiktiga problemen tecknas med en påtaglig skärpa. Rapporten talar ett klarspråk, som borde gå in även hos de socialdemokrater som hittills har slagit dövörat till för den ekonomiska verklighetens krav. Rapporten bekräftar vad vi moderater framhöll i våra partimotioner i höstas och i januari. Den ekonomiska utvecklingen hittills har blivit sämre än vad långtidsutredningen räknade med. Utvecklingen har snarare legat i linje med det s.k. katastrofscenario som LU 80 redovisade vid sidan av sitt huvudalternativ. Den ekonomiska tillväxten har varit svagare. Industriproduktionen har utvecklats mindre gynnsamt. Bruttoinvesteringarna har varit otillräckliga, och den offentliga konsumtionen har vuxit snabbare än vad det till förfogande stående utrymmet tillåter. Rapporten ställer därför fortsatta krav på återhållsamhet på konsumtionssidan och på en snabb ökning av industriproduktionen. Utvecklingen i fråga om offentliga utgifter och budgetunderskott måste brytas. Den är, heter det, oförenlig med stabil ekonomisk tillväxt. Rapporten ägnar sin uppmärksamhet framför allt åt industriproduktionens stagnation under 1970-talet och söker med välgörande — om än nedslående — skärpa belysa behovet av en stark industriell expansion. Det är framför allt i det sammanhanget som de offentliga utgifternas och budgetunderskottets problematik kommer in i bilden. LU 80 hade i sitt huvudalternativ förutsatt, att de offentliga utgifterna 1985 skulle motsvara 60 26 av BNP och budgetunderskottet ha kunnat nedbringas till 6,7 26 därav. Redan 1981 uppgick emellertid utgiftsandelen till inte mindre än 66 96 och budgetunderskottet till 11,5 26 av BNP. Fortsatta ökade underskott i budgeten kan icke godtas. Detta är rapportens kategoriska slutsats. Vårt land skulle annars snabbt komma till en punkt, där underskotten inte längre är hanterliga och där sysselsättningsproblemen växt oss över huvudet. Skall Sverige kunna förhindra detta och under de närmaste fyra åren kunna återställa den förlorade balansen i sin ekonomi, krävs långtgående förändringar i den ekonomiska politiken: 1. Industrins vinster måste öka till minst 1973 års nivå. '2. Industrins relativpriser — alltså i förhållande till omvärlden — måste fortgående sänkas utöver den nivå som uppnåddes genom förra höstens devalvering. 3. Nya löneavtal måste slutas på mycket låg nivå. 4. Löneglidningen måste begränsas till sådana sektorer i vår ekonomi vilka måste expandera om anpassningen till marknadens krav skall kunna mötas. 5. Finanspolitiken måste stramas åt. 6. Arbetsmarknadspolitik och skattepolitik måste skapa förutsättningar för en rörlig och anpassningsbar arbetsmarknad. 7. Offentlig sysselsättning och offentlig löneutveckling måste hållas tillbaka. 8. Subventionspolitiken måste bromsas upp. 9. Åtgärder måste vidtas för att öka virkestillgången och möjliggöra fullt kapacitetutnyttjande i svensk skogsindustri. En noggrann lyssnare kan konstatera, att på alla dessa punkter — utom på den sista — har riksdagens största oppositionsparti socialdemokraterna icke haft någon lösning eller också föreslagit åtgärder som måste få rakt motsatta effekter. Det är mot bakgrunden av de slutsatser rapporten drar som vi här i riksdagen har att bedöma både regeringens budgetproposition och det socialdemokratiska alternativet. Vad först gäller finansplanens redovisning av vårt lands ekonomiska svårigheter finns ingen eller få invändningar att framföra. Detsamma gäller om finansplanens ekonomisk-politiska strategi. Den överensstämmer med de utfästelser som statsminister Thorbjörn Fälldin gav mig i samband med regeringskrisen förra våren, i ”det famösa brevet”, som Olof Palme stod här och ironiserade över. Den offentliga sektorns ökningstakt måste hållas tillbaka och besparingsarbetet drivas med all kraft. Den konkurrensutsatta sektorn måste stärkas, den svenska industrin effektiviseras och dess produktionsförmåga höjas. Det är i den konkurrensutsatta sektorn — främst industrin — som tillväxten måste öka. Därför måste åtgärder vidtas för att förbättra funktionsförmågan på arbetsmarknaden, kapitalmarknaden och råvarumarknaden. Den svenska industrins konkurrensförmåga måste stärkas både här hemma och internationellt. Relativpriserna i förhållande till utlandet måste sänkas och produktiviteten förbättras. I sistnämda hänseende har förra höstens devalvering spelat en viktig roll. Beskrivningen av devalveringen som en offensiv ekonomisk-politisk åtgärd ger inte desto mindre ett egendomligt intryck. Det är nog inte många ekonomer som godtar en rubricering av en devalvering som något slags självständigt verkande undermedicin. Det är tvärtom svårt att tänka sig något mindre offensivt. En devalvering är ett tecken på att något gått fel, och dess syfte är att korrigera följderna av en utveckling som lett till att ett land råkat i obalans gentemot omvärlden. Men förra höstens devalvering var nödvändig. Därmed korrigerades en inte avsedd uppgång av den svenska kronan i förhållande till andra europeiska valutor. Men devalveringen medförde inte någon radikal förbättring av vår internationella konkurrenssituation. Då det gällde arbetskraftskostnaderna per timme låg Sverige på andra plats i världen, något under Belgien och något över Västtyskland. Genom devalveringen kom vi att ligga på tredje plats. Västtyskland passerade både Sverige och Belgien. Nu är jag personligen anhängare av en aktiv växelkurspolitik. Men en sådan politik måste alltid avspegla den inhemska ekonomiska utvecklingen, landets ekonomiska styrka. Det understryks också i den nya rapporten. Därför är det väldigt svårt att dölja misstanken om att den energi med vilken rapporten talar om behovet av kronapprecieringar — alltså revalveringar— har sin rot i socialdemokraternas och mittenpartisternas skatteuppgörelse, som ju utgår från en till 5,5 76 begränsad inflation under den kommande treårsperioden. Den förutsättningen har rapportskrivarna sin plikt likmätigt måst väga in i sina kalkyler, och därför har de helt enkelt tvingats räkna med fortlöpande uppskrivningar av den svenska kronan med sammanlagt 9,5 96 under perioden. Annars går deras ekvation helt enkelt inte ihop. Den bygger ju på en nära 2 procentenheter högre inflation utomlands. Om nu författarna tror på att den här matematiken går att förena med en bibehållen svensk konkurrenskraft är en helt annan sak. Jag tror inte på den. Sedan vi under loppet av fem år upprepade gånger har devalverat den svenska kronan skulle Sverige alltså under loppet av fyra kommande år bli så mycket starkare ekonomiskt än andra länder att vi skulle kunna förverkliga en politik, rakt motsatt den vi har fört under de förflutna åren. Fru talman! Att jag ägnat mig åt det här devalveringsresonemanget beror på att jag har en känsla av — jag kan ha fel, Rolf Wirtén — att regeringen på något sätt har slagit sig till ro efter höstens devalvering. Den har kommit att framstå som en så mäktig kraftinsats i regeringens föreställningsvärld att regeringen sedan inte har orkat leva upp till de krav i andra hänseenden som dess egna och riksdagens analyser och beslut logiskt borde leda fram till. Låt mig påminna om att redan i den reviderade finansplanen våren 1980 lovade den dåvarande trepartiregeringen att pressa ner det statliga budgetunderskottet som andel av BNP med 1 procentenhet om året. Det löftet upprepadesi förra årets reviderade finansplan, då regeringen därutöver band sig för att skära ner de statliga utgifterna med 12 miljarder kronor i förhållande till beräkningarna i 1981 års långtidsbudget. Och så sent som i höstas förband sig regeringspartierna än en gång att förverkliga detta mål, och riksdagen ställde sig sedan inte bara bakom den politiken utan uttalade också att målet skulle nås inte genom skattehöjningar utan genom utgiftsneddragningar. När dessa utfästelser gjordes beräknade man att underskottet för det kommande budgetåret skulle uppgå till 80 miljarder. Genom utgiftsneddragningar skulle det kunna pressas ner till under 70 miljarder. Nu ligger siffran med de av regeringen föreslagna besparingarna på nära 83 miljarder. Innan budgetåret är slut kommer risken att vara påtaglig för att underskottet ligger i närheten av 90 miljarder. Glappet mellan givna och förverkligade löften har alltså väsentligt vidgats allteftersom månaderna har gått, när det borde ha varit precis tvärtom. Enligt budgetförslaget kommer de besparingar som regeringen nu lyckats samla sig till att uppgå till 9,7 miljarder inkl. åtgärder som är att betrakta som skattehöjningar och inkl. 1,5 miljarder som är hänförliga till den kommunala sektorn men som inte är att betrakta som besparingar, om de inte kommer att motsvaras av kommunala utgiftsnedskärningar. Av de utlovade 12 miljarderna kvarstår alltså bara 7,4 och i förhållande till redan fattade beslut bara 4,4 miljarder. Fru talman! Mot bakgrunden av sådana siffror kan ingen rimligen vara förvånad över att vi moderater inte accepterar regeringens budget. Vi har inte ändrat uppfattning. Vi har samma ståndpunkt som den regeringen själv tidigare har intagit. Vi har följt det beslut som riksdagsmajoriteten fattade för bara några månader sedan. Att de två regeringspartierna inte kunnat ena sig om de nödvändiga utgiftsbegränsningarna — och detta måste vara det verkliga skälet till vad som har skett — kan ju rimligen inte leda till att moderata samlingspartiet för den skull skall överge sin uppfattning om vilka krav som måste ställas på vår ekonomiska politik och vår budgetpolitik. Jag tycker att motsvarande brist på överensstämmelse mellan teori och praktik också kommer till uttryck då det gäller skattepolitiken. Jag påvisade nyss att oppositionspartiet socialdemokraterna på så gott som varenda punkt har föreslagit en ekonomisk politik som står i strid med den som Nr 92 långtidsutredningens experter anser nödvändig. Detta gäller också på skattepolitikens område. Trots det har de fått med sig de två mittenpartierna på sin skattepolitik, efter långa och ordnade förhandlingar, sade Olof Palme för en stund sedan — efter en enda underbar natt, påstår jag. Och jag kan förstå att mittenpartierna och Rolf Wirtén instinktivt reagerar mot en sådan beskrivning. Men vi andra kan ju läsa innantill. Vi kan vid sidan av varandra lägga dels det borgerliga skattesänkningsförslag som trepartiregeringen var överens om för drygt ett år sedan, dels det socialdemokratiska alternativ som därefter presenterades och i allt väsentligt godtogs av centern och folkpartiet efter den nyss nämnda natten. Vi skall emellertid, fru talman, i dag inte diskutera skattepolitik. Det får vi anledning att återkomma till när skattepropositionen ligger på riksdagens bord. Här skall bara konstateras — och det måste jag göra för sammanhangens skull — att förslaget kommer att förverkligas, trots den kritik som en massiv opinion av sakkunniga och oberoende remissinstanser har riktat mot det. Dess principlöshet, dess svåröverskådliga följder, dess konsekvenser för rättssäkerhet och för medborgarnas tilltro till givna löften och gjorda utfästelser — allt detta har, såvitt nu kan bedömas, viftats bort som något ovidkommande, alltmedan myndigheternas kontrollmöjligheter har skjutits i förgrunden; i varje fall har Olof Palme gjort det. Vad som emellertid måste understrykas i dagens debatt är att den principiella omläggning av skattesystemet som överenskommelsen syftar till då det gäller upphävd kvittningsrätt och avdragsbegränsning, stympad indexreglering av skatteskalor samt finansieringsmetoder måste få följder som står i direkt strid med de rekommendationer som lämnas i den här nya LU-rapporten. Om det är någonting som LU-rapporten stryker under är det ju en återhållsam inhemsk kostnadsutveckling och att Sveriges konkurrensläge måste förbättras, att förra årets devalvering var otillräcklig och att produktivitetsutvecklingen måste stärkas. Men höjda arbetsgivaravgifter eller proms får rakt motsatta konsekvenser. Ingen kan rimligen ha glömt vad som hände i mitten av 1970-talet. Om så är fallet, låt mig då påminna om det. De årens kostnadskris och överbryggningspolitik ledde till en snabb uppgång av den svenska industrins relativpriser och en motsvarande nedgång i dess vinster — konstaterar rapporten. Svensk industris konkurrenskraft försvagades kraftigt, heter det. Sverige tappade marknadsandelar, som vi sedan dess icke har lyckats återvinna. Då genomförda arbetsgivaravgiftshöjningar vältrades till mellan 70 och 100 26 vidare i form av höjda priser. De mer än fördubblade arbetsgivaravgiftshöjningarna mellan 1973 och 1977 medverkade till den kostnadsexplosion som vår industri ännu inte har hämtat sig från. Allt det här kan man läsa om i den rapporten. Rapportens författare har emellertid ställts inför den hart när omöjliga uppgiften att i sina analyser kalkylera in dels den i skatteuppgörelsen antagna inflationstakten på 5,5 96, dels de höjda pålagor på lönekostnaderna varmed skatteuppgörelsen skall finansieras. Jag tycker att rapportförfattarna gör 9” beundransvärda försök att få den ekvationen att gå ihop, men de ger sannerligen inte något trovärdigt intryck. Jag har redan berört de praktiska och faktiska möjligheterna att tillgripa apprecieringar, dvs. skriva upp den svenska kronans värde, för att klara inflationströskeln 5,5 26. Härutöver skall alltså konkurrenskraften kunna bevaras, och t.o.m. förstärkas, trots att arbetsgivaravgifterna förutses bli höjda med 7 96 under de närmaste tre åren. Hur svårlöst ekvationen blir framgår av att lönekostnadsökningen enligt rapporten beräknats till 7 926 om året under de kommande åren. Därav tas enligt kalkylerna 3,5 2 i anspråk av löneglidning och 2,3 20 av de ökade arbetsgivaravgifterna. För avtalsmässiga löneökningar skulle alltså, nominellt sett, återstå 1,5 å 2 76 om året — i ett läge med en förväntad inflation på allra minst 5,5 26. Är det någon av kammarens ledamöter som tror att sådana kalkyler kommer att hålla? Vi har ju under denna dags långa debatt hört Kjell-Olof Feldts lamentationer om löntagarnas sänkta standard. Mot den här bakgrunden är det med särskild tillfredsställelse som jag kan konstatera att rapporten, i varje fall indirekt, bekräftar att den skatteuppgörelse som socialdemokraterna fått med sig mittenpartierna på inte behöver ”totalfinansieras” med skatteeller avgiftshöjningar. Rapporten visar nämligen att en offentlig utgiftsstegring om ca 196 i enlighet med huvudalternativet i LU 80 och regeringens egna uttalanden samt riksdagens i höstas fattade beslut skulle leda till att statskassan 1985 tillförs inte mindre än 25 miljarder kronor mer än vad utredningen själv förutsätter. Den föreslagna finansieringen med arbetsgivaravgifter skulle alltså leda till en överbeskattning. Det är bara om man får en drygt dubbelt så stor utgiftsökning — utredarna har gjort ens.k. referenskalkyl om 2,3 90 utgiftsstegring om året — som behovet av en totalfinansiering genom andra höjda skatter framträder. Trots detta skulle budgetunderskottet kunna pressas ner till 9,3 20 av BNP 1985. Detta är milt sagt märkligt, och det skulle intressera mig om Rolf Wirtén är i stånd att prestera en förklaring till detta resonemang. Till bilden hör också att en politik där man avstår från höjda arbetsgivaravgifter väsentligt skulle öka trovärdigheten av en politik som syftar till att bringa ned inflationen till 5 å 6 26. Det är mycket lättare att åstadkomma en sådan nedpressning av inflationen, om man inte höjer arbetsgivaravgifterna. Dessutom skulle man på det sättet öka förutsättningarna för att kunna utestänga utländska prisstegringar genom en uppskrivning av den svenska kronan. Fru talman! Den avgörande skiljelinjen går emellertid inte mellan oss moderater och de två icke-socialistiska partierna utan mellan de tre borgerliga partierna å ena sidan och socialdemokraterna å den andra. Jag tvingas därför att i fortsättningen ägna mig åt det som Olof Palme, med sin utpräglade känsla för ordens valörer, brukar kalla ”skäll på socialdemokraterna”. Socialdemokraterna har med gökurets regelbundenhet angripit dagens regering, liksom tidigare borgerliga regeringar, för de stora budgetunder skotten. De har — med den blygsamhet som brukar känneteckna socialdemokratiska inlägg — antytt att budgetunderskotten i Sverige är en följd av, som Olof Palme nyss sade, borgerligt vanstyre och att allt var väl beställt i landet på den socialdemokratiska tiden. Att Sverige haft ständigt växande budgetunderskott under hela 1970-talet vill socialdemokraterna helst glömma. Att utgiftstrenden i Sverige varit oroande ännu längre tillbaka i tiden vill de inte heller låtsas om. Men verkligheten talar klarspråk. Den berättar att det växande gapet mellan statliga utgifter och statliga inkomster var en följd dels av den utgiftsautomatik som grundlades redan på 1960-talet, dels av den avtagande tillväxt i den svenska ekonomin som har karakteriserat vårt land under de senaste 15 åren. Detta vet självfallet Olof Palme precis lika bra som jag. Skillnaden är bara den att Olof Palme inte vill tala om det. Budgetunderskotten utgör ett problem. Vi måste få våra väljare att förstå att ett av de avgörande villkoren för balans i den svenska ekonomin är att budgetunderskotten pressas ner och att ingen annan väg står till förfogande än att dra ner utgifterna och att öka tillväxten i ekonomin. Vad gör då socialdemokraterna åt det? Ja, de säger nej till utgiftsnedskärningar i år motsvarande inte mindre än 2,5 miljarder kronor. De föreslår åtgärder när det gäller den kommunala expansionen som inte får några som helst positiva effekter på budgetsaldot. De föreslår nya utgifter på nära 4 miljarder kronor. Och så föreslår de nya skattehöjningar utöver dem som följer av den träffade uppgörelsen. Vad som är alldeles särskilt intressant i LU-rapporten är att den i sitt alternativ III belyser — utan att säga det uttryckligen — just vad den socialdemokratiska politiken skulle få för konsekvenser för Sveriges ekonomi. Alternativ III bygger — liksom socialdemokraternas modell — på att konsumtionen skall fortsätta att öka mer än produktionen, vilket som bekant skedde under hela 1970-talet. En expansiv ekonomisk politik skall bedrivas, inriktad på att genom offentliga utgifter klara den fulla sysselsättningen. Bostadsbyggandet skall stimuleras. Vissa transfereringar skall värdesäkras. Men i övrigt skall inga ytterligare reformer genomföras. Alternativ III är alltså i vissa hänseenden något mindre långtgående än socialdemokraternas krav på offentliga utgiftsökningar. Desto större skäl är det att ta redovisningen av konsekvenserna av en sådan politik på allvar. Vad utredningen visar är att en sådan politik, som alltså skulle innebära att 1970-talets många misstag skulle upprepas, leder till kraftigt ökade underskott i bytesbalansen och allt större utlandsupplåning. Löneökningar på 13 20 nominellt skulle äta upp den förbättrade konkurrenskraft som devalveringen åstadkommit. Budgetunderskottet skulle öka till 124 miljarder kronor 1985, en siffra som förefaller optimistisk i överkant. Kommunalskatterna skulle öka från genomsnittligt 29 kr. till 34 kr. Och den urholkade indexregleringen skulle höja de statliga inkomstskatterna med 7 miljarder. Vi skulle — detta är rapportens lika lakoniska som förödande kommentar — ”därmed få en likartad skatteutveckling som under mitten av 1970-talet”. Och vi skulle — för att återge ännu ett citat ur rapporten — ha kommmit till en punkt där ”underskotten inte längre är hanterliga och där sysselsättnings problemen växt oss över huvudet”. Att en sådan socialdemokratisk politik — beskriven i rapportens alternativ III — totalt saknar verklighetskontakt framgår inte bara av rapportens ingående analyser av orsakerna till Sveriges ekonomiska kris utan också av socialdemokraternas motsvarande egna analyser i det krisprogram som lades fram förra året. Alla dessa analyser är sprängfyllda med argument mot just det slags politik som socialdemokraterna nu föreslår i sina riksdagsmotioner. Motsättningarna mellan analyser och slutsatser är alltså flagranta. Det är därför begripligt och naturligt att de sex socialdemokratiska nationalekonomerna för någon månad sedan vågade anklaga sin egen partiledning för hållningslöshet och ansvarslöshet. Låt mig, fru talman, mot denna bakgrund särskilt stryka under LU rapportens klara konstaterande att just den offentliga utgiftstillväxten är ett uttryck för en djupgående strukturell förändring i den svenska ekonomin. Den offentliga sektorn har, som det heter, ”kommit att spela en växande roll i nära nog alla delar av den svenska ekonomin”. Utvecklingen har fört med sig en ökande skattekvot, som i sin tur underminerat en av förutsättningarna för en stor offentlig sektor, nämligen att det finns en stark och vital marknadssektor att beskatta. Det höga skattetrycket, heter det, ger negativa effekter på produktivitetsutvecklingen i ekonomin. Finanspolitiken har förlorat sin tidigare roll som konjunkturregulator. Den har i stället kommit att inriktas på att permanent — alldeles oberoende av konjunkturerna — försöka hålla uppe efterfrågan och sysselsättning i en ekonomi som inte är anpassad till dagens relativpriser och efterfrågeförhållanden. När vikande efterfrågan och bristande konkurrenskraft har gjort sig gällande i skilda sektorer, har detta motverkats med subventioner. Den osubventionerade delen av ekonomin har till sist inte orkat med att bära mera omfattande skattehöjningar. Följden har blivit att utgiftsexpansionen i den offentliga sektorn har måst lånefinansieras. Detta är alltså beskrivningen i rapporten. Medan subventionerna till de svaga delarna av industrisektorn stigit har industrisysselsättningen sjunkit, ett förhållande som i dagens debatt av naturliga skäl har spelat en mycket stor roll. Antalet öppet arbetslösa och antalet personer som är förmån för AMS-åtgärder har för varje konjukturnedgång varit högre än i den närmast föregående. Detta har i sin tur ytterligare ökat de offentliga utgifterna. Därmed har vi kommit in i en ond cirkel. I sista hand är det tryggheten och den långsiktiga sysselsättningen som drabbas till följd av den här kortsiktiga, i och för sig förståeliga, men på lång sikt helt ohållbara politiken. Om, påvisar rapporten, subventionsgraden hade legat stilla under hela 1970-talet, skulle vi ha haft ett finansiellt utrymme för att halvera arbetsgivaravgifterna. Detta skulle ha möjliggjort både en höjning av den lön som betalas ut till våra löntagare och en sänkning av lönekostnaderna och därmed en förbättring av Sveriges relativa kostnadsläge, av vår produktion och av vår bytesbalans. De icke subventionerade sektorerna skulle dessutom ha kunnat hävda sig betydligt bättre än vad de gör nu. Tryggheten och sysselsättningen för framtiden skulle ha varit säkrare. Detta är naturligtvis en efterrationalisering, men det är en beskrivning av följderna av den här hårda och långtgående subventionspolitiken. Vi har all anledning att mot bakgrunden av sådana analyser och sifferserier — vi är ju alla i mer eller mindre grad medskyldiga till vad som har hänt — fråga oss hur mycket vårt land har förlorat av ekonomisk vitalitet och tillväxt genom subventionspolitiken. En slutsats framgår dock av den här rapporten: vi har helt enkelt inte råd att fortsätta med det här slagets politik längre. Den kortsiktiga politik som vi i dag bedriver måste alltså ersättas av en ansvarsfull, långsiktig politik. Gång på gång understryks i rapporten nödvändigheten av att häva den stelhet som råder på den svenska arbetsmarknaden, och det påvisas att arbetsmarknaden trots ständigt ökade resurser kommit att fungera allt sämre då det gäller att passa ihop utbud och efterfrågan av arbetskraft. Som sagt, antalet arbetslösa har ökat för varje konjunkturnedgång. Ingalunda kan detta bero på att AMS inte har fått tillräckliga resurser, att vi inte har anslagit tillräckligt mycket pengar för att angripa problemen. Om sysselsättningsproblemen hade kunnat lösas genom en utbyggnad av AMS, skulle vi inte ha haft några sådana problem i dag, men det har vi ju, och de växer. Första försvarslinjen mot arbetslöshet går nämligen i företagen. Detta har sagts många gånger, och den sanningen står sig fortfarande. I rapporten anser man sig kunna konstatera att den svenska industrins vikande expansionskraft inte bara har berott på ett försvagat vinstoch konkurrensläge, även om detta är en huvudfaktor, utan också på strukturella förändringar som har sin grund i mera svårgripbara faktorer: minskad lönsamhet förstås, försämrad soliditet förstås och ökade risker för industriell verksamhet över huvud taget. Nya element har tillkommit under 1970-talet: valutarisker, farhågor för protektionism, energikriser och oljeprishöjningar. Allt detta har höjt räntabilitetskraven på investeringar och förskjutit investeringarnas inriktning och tyngdpunkt från expansionsinvesteringar till rationaliseringsinvesteringar. Det har på något sätt blivit viktigare att slå vakt om den befintliga volymen i företagen än att satsa på mera riskfyllda och expansiva investeringar. Dessa har bedömts vara så farofyllda att man hellre har satsat på att försöka behålla det som man har. Det är många av de här faktorerna som har kommit att prägla den industriella utvecklingen som jag skulle vilja hänföra till den psykologiska sidan. Ur den synvinkeln utgör självfallet löntagarfonderna ett av de mest allvarliga inslagen i dagens politiskt-psykologiska bild. Gå ut och fråga våra företagare — stora som små — så får ni klart för er vilken hämmande verkan snacket om löntagarfonder har. De angrepp som från socialdemokratiskt håll riktas mot lönsamhetstänkande, vinsttänkande och risktagande över huvud taget verkar likaså negativt psykologiskt på investeringslust och framåtanda. Det är ju i Sverige i allra högsta grad lovvärt och hedersamt att spela och vinna på lotteri, tips och sådant, men när företagens vinstsiffror börjar lysa i ögonen, talas det omedelbart om övervinster, som skall dras in och användas för satsningar på andra håll, inte i investeringar i de företag som skapat dessa nya tillgångar. Det är inte bara en strukturell anpassning av den svenska ekonomin som är en nödvändig förutsättning för växande sysselsättning. Vad som fordras är någonting som jag skulle vilja kalla för en strukturell förändring också i betraktelsesätt, ökad förståelse och omtänkande då det gäller produktiv sysselsättning över huvud taget. Det är inte sysselsättning i och för sig som svensk politik skall inriktas på, utan på en politik som möjliggör full användning av våra resurser och därmed också ger sysselsättning. Det är produktiva arbetsinsatser — produktiva i begreppets mest vidsträckta mening — som skall lägga grunden för Sveriges välstånd under kommande årtionden. Det är alla de olika faktorer som ligger till grund för en sysselsättningsskapande politik som är helt avgörande. Det är där som socialdemokraterna har svikit sitt ansvar. De talar om sysselsättningen; de talar väldigt mycket om sysselsättningen. Det är i och för sig rätt att tala om sysselsättningen, men de föreslår en politik som försvårar våra möjligheter att praktiskt driva en verkligt produktiv sysselsättningsskapande verksamhet. Fru talman! Alltför många — och det gäller inte minst riksdagens allra största politiska parti — tycks inte vara beredda att helt och fullt engagera sig för detta nödvändiga omtänkande, trots att vi i dag lever i en helt annan ekonomisk miljö och med helt andra ekonomiska problem än vad vi hade under den sociala reformpolitikens gyllene år. Det socialdemokratiska partiet inte bara skjuter problemen framför sig. Det föreslår dessutom åtgärder som gör problemen ännu mer svårlösta. De överlåter åt kommande generationer att betala räkningen för den generation som i dag har beviljat sig förmåner som vårt land helt enkelt inte har råd med. Vi är alla medvetna om att vi i dag konsumerar genom att ta upp lån. Det är visserligen valår i år. Men nog kan det stora partiet bättre än vad det visar här i kammaren och i sina motioner. Och det vore till gagn inte bara för socialdemokraterna själva och för det förtroende de har i Sverige utan för hela vårt folk, om socialdemokraterna verkligen ville visa vad det partiet kan. Under de år som ligger bakom oss, då Sveriges välstånd byggdes upp i förening mellan ekonomisk frigörelse och politisk frigörelse, har det socialdemokratiska partiet verkligen visat sin förmåga. Varför inte ta motsvarande ansvar nu, när ansvarstagande är mer nödvändigt än vad det varit på många många år. Månadens vers av Alf Henrikson bär rubriken ”Nedan”. Den äger tillämpning, tycker jag, inte minst på oss politiker — på företrädare för alla politiska partier; jag skall ingalunda slå mig för mitt bröst. Även och inte minst äger den tillämpning på företrädare för vårt lands stora, mäktiga och starka organisationer. Jag skall be att få sluta med att läsa den dikten, fru talman. Den har följande lydelse: Med vårt välstånd, bevars, står det illa till Dess framtid syns dyster minsann. Vi är många som inte kan vad vi vill och inte vill vad vi kan.

Fru talman! Gösta Bohman börjar med att tala om vilka förutsättningar en minoritetsregering har att umgås med parlamentet och om de begränsningar som en minoritetsregering naturligtvis är tvungen att leva med. Jag håller med om att det är bra om vi så långt det går i förväg försöker att förankra förslagen, och det har vi också gjort. Vi har visat — statsministern har gett exempel på detta — att det går att nå överenskommelser med oppositionen — och det har varit åt båda sidor, som exemplifieringen här gav vid handen förut. Det gäller också den kommunala ekonomin. Vi gav en förhandsredovisning om vad vi tänkte göra för att dra in resurser från kommunerna. Jag fick personligen det beskedet — det kan väl få sägas här i kammaren — att eftersom mani finansutskottet hade moderata samlingspartiets vice ordförande, så var det full förhandlingsberedskap i utskottet. Då utgick vi i regeringen naturligtvis ifrån att man kommer att klara hem det här på något sätt, om det fanns vilja att nå en lösning. Därtill kommer — det tycker jag också får sägas till protokollet — att regeringspartiernas representanter i finansutskottet gav bud för att försöka få i gång en dialog. Jag kan bara beklaga att de inte följts upp på ett bättre sätt. Men så blev det inte.I söndags, nåddes dock en överenskommelse med moderata samlingspartiet om hur man skall dra in resurserna. Jag tror ändå, Gösta Bohman, att det från regeringsrepresentanternas sida har vidtagits de åtgärder som man rimligen kan begära. Så över till Gösta Bohmans huvudfråga i dagens inlägg, kommentarer till långtidsutredningens avstämning. Det här är naturligtvis ett mycket intressant aktstycke, som vi får anledning att återkomma till vid flera tillfällen. Det är ett riktigt antagande som Gösta Bohman gjorde, att regeringens politiska slutsatser får vi presentera för riksdagen första gången i samband med framläggandet av den reviderade finansplanen. Men de slutsatser som dras av utredningen själv och som Gösta Bohman här har refererat rätt mycket till tror jag man kan ta fasta på redan i en första kommentar. Vem vill annat än instämma i nödvändigheten av att stärka konkurrenskraften, att över huvud taget försöka arbeta mot en bättre balans i ekonomin, när det gäller både den interna ekonomin och den externa mot utlandet. Där är det inga motsättningar, efter vad jag kan förstå. Några sådana framkom inte heller av Gösta Bohmans inlägg. Han hade ändå den uppfattningen att regeringen skulle ha blivit så nöjd, som han formulerar det, med septemberpaketet — devalveringen då i första hand — att man så att säga har slagit sig till ro och att man därefter inte gjort så värst mycket för att arbeta sig mot en ekonomisk balans. Det här har jag bestridit tidigare i dagens debatt, och jag gör det naturligtvis även gentemot Gösta Bohman. Jag tycker tvärtom att det har skett kolossalt många viktiga ting under det senaste halvåret. Det måste väl ändå upprepas att de satsningar vi har gjort för att få i gång sparandet till näringslivet är av fundamental betydelse för att stärka konkurrenskraften. Att vi har fått en bättre rörlighet på arbetsmarknaden och att vi föreslår nya åtgärder för att komma längre i det hänseendet är en annan viktig sak. Vi har framför allt naturligtvis vidtagit en rad åtgärder på det skattepolitiska området, som stärker både företagandet och löntagarnas intresse att öka sin arbetsinsats och sitt ansvarstagande. Här fanns naturligtvis en vilja från Gösta Bohmans sida att i negativa ordalag åter ta upp den överenskommelse vi har gjort om sänkta marginalskatter och den begränsning av avdragsrätten som är kopplad till den reformen. Vi får, som Gösta Bohman mycket riktigt sade, också på den punkten möjlighet att återkomma. Jag tänker inte ge mig in i förhistorien — det blir bara upprepning av tidigare debatter. Det kan vi lämna därhän för dagen. Men det som är av betydelse är att den här skattereformen — som efter vad jag har uppfattat var mycket hett efterlängtad av moderata samlingspartiet, i varje fall i den del som gäller sänkta marginalskatter — icke var möjlig att nå utan den aktuella kopplingen. Vi har fått en bred politisk uppgörelse som skapar nya möjligheter men också ställer krav på den ekonomiska politiken. Ett sådant är att vi med än större iver behöver ta oss ner till lägre inflationstal. Det borde i och för sig ha ett egenvärde att bekämpa inflationen så mycket man orkar. Jag är litet överraskad av att man från moderata samlingspartiet så ofta ifrågasätter det möjliga i att nå en inflation på 5 å 6 Jo. Det borde vara en utomordentligt viktig sak för oss alla att utforma politiken så att vi kommer ner till de inflationstal som för något tiotal år sedan tedde sig i högsta grad naturliga eller snarast i överkant. Det är inte mer än ett par decennier sedan vi hade inflationstal långt under 5-6 70. Har vi lyckats få ned inflationstakten från 15 96 i årstakt till under 10 26 på bara några månader — en reducering med en tredjedel av inflationstakten — vore det väl konstigt om vi inte skulle komma vidare i samma riktning om vi anstränger oss. Detta förefaller än mer möjligt om man betraktar den internationella prisutvecklingen. Jag har nämnt oljepriserna som är av fundamental betydelse för den svenska ekonomin. Det finns en stark vilja i land efter land inom OECD-blocket, som mest påverkar vår ekonomi, att få ner inflationstakten. Är detta så oerhört orimligt att moderata samlingspartiet behöver ifrågasätta inflationsskyddet i skattesystemet? Det blir f. ö. också ett ifrågasättande från Gösta Bohmans sida av de slutsatser som långtidsutredningen gör i sin avstämning för de närmaste åren. Jag tycker att det är en viktig uppgift för oss att på olika vägar eftersträva en nedgång i inflationstakten och att vi gör det i den takt som vi hittills har lyckats med. Jag tror att det är möjligt mot den bakgrund jag här har tecknat. En annan del av skatteförslaget som Gösta Bohman inte helt oväntat tog upp här i dag är finansieringen. Här ligger överenskommelsen naturligt nog fast. Man gör inte några lappkast när man nått en bred parlamentarisk uppgörelse i en sådan här central fråga, vars lösning skall gälla under tre år, från 1983 och framåt. Vi har enats om att finansiera skattesänkningen med arbetsgivaravgifter under första året och hålla en öppenhet för år två och tre. Detta ger en möjlighet att ifrågasätta, och det gjorde Gösta Bohman, om det går att avväxla den 2-procentiga uppräkningen av arbetsgivaravgiften i avtalsrörelsen. Det sker förmodar jag mot bakgrund av erfarenheterna från 1970-talets Hagarundor. Det är väl ändå helt klart, Gösta Bohman, att dagens situation är mycket Nr 92 annorlunda mot den vi hade i mitten av 1970-talet. Det råder en helt annan Onsdagen den insikt om nödvändigheten av att anpassa uttaget ur produktionen till 10 mars 1982 resultatet av produktionen. Man har inte de överdrivna förväntningar på tillväxt som vi kanske fortfarande hade i mitten av 1970-talet. De här insikterna tycker jag på ett radikalt sätt förändrar möjligheterna till trovärdighet i en avväxling av en höjd arbetsgivaravgift mot inräkning i avtalet. Fru talman! Jag ser att min taletid är ute nu. Jag får kanske tillfälle att återkomma. Sammantaget vill jag ändå säga att skatteöverenskommelsens finansiering och dess inflationsantagande ligger väl i linje med de slutsatser som långtidsutredningen här har gjort.

Fru talman! Låt mig först starkt understryka att då det gäller grundsynen på den ekonomiska politiken och då det gäller de principiella riktlinjerna för den ekonomiska politiken är de tre borgerliga partierna ense. När det gäller tillämpningen av riktlinjerna är vi inte ense. Vi menar att regeringen har tagit för små steg och att regeringen har avvikit från träffade uppgörelser. Vi anser att effekten av vad regeringen har gjort blir betydligt mindre än vad den skulle ha blivit, om politiken hade genomförts tillräckligt klart och tillräckligt målmedvetet. Avvikelsen då det gäller utgiftssänkningarna hör till bilden. Jag kan förstå att det är besvärligt att komma överens i en tvåpartiregering — det är besvärligt i en trepartiregering också. Ni kunde tydligen inte komma längre. Men det innebar att budgetförslaget skilde sig från vad riksdagen hade beslutat med åtskilliga miljarder kronor, som hade varit välbehövliga av alla möjliga olika ekonomiska skäl. Sedan är det riktigt att det har skett många ting, att man har lagt om politiken i många hänseenden som kommer att leda till väsentliga förbättringar framöver. Jag skulle bara vilja fråga, eftersom Rolf Wirtén talar om att rörligheten på arbetsmarknaden har blivit betydligt större: Har detta verkligen kommit till uttryck? Har det verkligen visat sig att den eftersträvade rörligheten och den eftersträvade ökade anpassningsvilligheten har kunnat förverkligas? Så till skatteuppgörelsen. Det var naturligt, sade Rolf Wirtén, för Gösta Bohman att vilja kritisera den här skatteuppgörelsen. Jag skall vara alldeles uppriktig. Jag skulle helst vilja slippa att kritisera den. Det är inget självändamål alls att behöva tala om någonting så trist som den här skatteuppgörelsen — både för sammanhållningen mellan våra tre partier och för Sveriges ekonomi. Jag menar att skatteuppgörelsen är en olycka i båda dessa hänseenden. Därför är det med djup smärta som jag tvingas påvisa någonting som jag anser vara skadligt — jag menar att det är min skyldighet att påvisa detta. Ingen behöver tveka om att vi vill ha marginalskattesänkningar— om det är något parti som har slagits för marginalskattesänkningar under årens lopp, så 105 är det vi. Men det var inte möjligt att åstadkomma de marginalskattesänkningarna, säger Rolf Wirtén. Varför var det inte det? Nu lägger man fram förslag om ändrad sjukförsäkring, och man drar in pengar från kommunerna med en enda rösts majoritet. Varför skulle man inte ha kunnat genomföra någonting så positivt som en stor marginalskattereform med en enda rösts majoritet, om bara viljan funnits, Rolf Wirtén? Men viljan svek — skall vi säga på något håll eller på några håll; sedan får man tolka det efter behag. Jag tycker måhända att även en skidåkare skall vara försiktig med att använda begreppet ”lappkast” då det gäller ändring av skattepolitiken. Vem var det som gjorde det första lappkastet på skattepolitikens område? Inte var det jag, utan i så fall närmast Vasaloppsåkaren Rolf Wirtén. Beträffande indexregleringen vill jag säga att om det vore så, Rolf Wirtén, att man genom att bestämma att man inte skall indexreglera skatteskalorna över 5,5 eo inflation kunde åstadkomma en sänkning av inflationstakten ner till 5,5 20, då skulle ingen vara gladare och lyckligare än jag. Men det räcker inte bara med ord. Det räcker inte att bara sätta in spärrar i skattesystemet och tro sig därigenom kunna pressa ner inflationsnivån. Långtidsutredningens experter har ju konstaterat att den internationella inflationen under de kommande åren troligen kommer att ligga på omkring 7,5 26, dvs. ungefär 2 enheter över den svenska. För att klara ekvationen när det gäller att nå ner till 5,5 70 utgår man från att Sverige skall appreciera den svenska kronan med 9,5 90 under loppet av tre år. Jag tror inte att det räknestycket håller. Men experterna har tvingats att ägna sig åt det för att laborera med önsketänkandet om 5,5 90 inflation. Blir det så, är det bra, och då skall jag i stillhet hurra för Rolf Wirtén, som har åstadkommit detta med sin siffermagi. Då det gäller avräkningen av arbetsgivaravgiften på lönerna, så vet vi som var med då att uppgörelsen under Hagatiden ledde till att knappt 30 96 av avgiftshöjningarna avräknades i lönehänseende — i den mån man över huvud taget kan fastställa själva basen för avräkningen. Resten vältrades vidare i form av prishöjningar. Och när vi vet att det utrymme som nu står till förfogande begränsas till nominellt — inte realt — 1,5 å 2 20, då skall man vara väldigt sangvinisk om man tror att det skall bli lätt att åstadkomma den nödvändiga avräkningen i löneförhandlingarna. Även med den optimistiskt beräknade inflationen på 5,5 26 innebär ju detta, redan innan man gör avräkningen, att löntagarna skulle få en realt sänkt lönestandard. Och visst skall man vara optimistisk, särskilt om man är finansminister. Men ibland finns det gränser för optimismen som en mera pessimistisk betraktare har all anledning att peka på.

Fru talman! Jag noterar att Gösta Bohman inte alls tycker att det är någon skillnad mellan situationen nu jämfört med den som rådde på 1970-talet när det gäller bedömningarna av vilket utrymme som finns att ta ut i avtalsförhandlingar. Jag tror ändå att insikterna om de svårigheter vi har i ekonomin är helt andra i dag än då. Därför menar jag att Gösta Bohman här är alldeles för pessimistisk i sina bedömningar. Därtill kommer att bakom skattereformen står de två stora löntagarorganisationerna. De har tillstyrkt och anser att det är en bra reform som genomförs, även om Gösta Bohman anser den vara en olycka. Det är ändå rätt underligt, tycker jag, att moderatledaren Gösta Bohman har den värderingen av en marginalskattesänkning som ger 9 av 10 heltidsarbetande en högsta marginalskatt på 50 96, alltså precis det som Gösta Bohman ville uppnå i trepartiregeringen. Det har blivit en bred uppgörelse bakom denna reform. Jag tillåter mig att fortsätta att säga, Gösta Bohman, att om vi inte hade försökt bredda underlaget för en marginalskattereform på det sätt som mittenpartierna gjorde, så hade vi inte haft den här reformen i hamn i dag. Nu är den säkrad, och jag tror att den kommer att vara till stort gagn för den svenska ekonomin i fortsättningen. Det finns så mycket av fördelar inbyggt i en marginalskattesänkning. Det gäller också — det vill jag tillägga — den begränsning i avdragsrätten beträffande vilken Gösta Bohman själv till mig och andra skrivit och betonat betydelsen av att den genomförs snarast möjligt. Gösta Bohman sade i sitt huvudanförande att det anförts kritiska synpunkter av remissinstanser. Det är väl då värt att säga att inför slutupploppet, när vi nu skall gå över till att skriva propositionen, har man kommit överens mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet om en del förbättringar. Jag bedömer det i varje fall vara en klar förbättring att man får en förenkling av deklarationsförfarandet — och naturligtvis den fortsatta hanteringen hos både taxeringsnämd och skattemyndighet. Vi har vidare lyckats få in sexårsregeln för nyföretagande. Jag och många andra har menat att det är en svag punkt om man inte i ett nystartat företag får möjlighet att göra avdrag för förlustår, under senare vinstår. Detta har de tre partierna kommit överens om, och jag tror att det är en klar vinning i förhållande till det förslag vi först diskuterade och gjorde upp om. Det finns i skatteuppgörelsen också en del andra förenklingsinslag som jag tror kommer att vara till nytta. Fru talman! Jag skulle också vilja ta upp finansieringen av skattereformen. Det är klart att man kanske skulle önska slippa finansiera en skattereform på 10 miljarder — det är uppenbarligen det som Gösta Bohman syftar till i sin argumentation i dag. Men är det försvarbart att göra det? Gösta Bohman själv ansåg i varje fall inte det under den tid han var medi regeringen. Då var det full överensstämmelse mellan de tre regeringspartierna, alltså moderaterna, centern och folkpartiet, om att man skulle totalfinansiera reformen. Det är väl också rimligt att man när det gäller en reform som genomförs under så lång tid som det här är fråga om — tre år — gör klart för arbetsmarknadens parter hur detta skall gå till och att det inte är fråga om en skattesänkning utan om en skatteomläggning. Vi har inte, som Lars Tobisson gjorde i sitt anförande tidigare i dag, lovat några skattesänkningar. Han satte upp det som ett viktigt mål. Och det kan det väl i och för sig vara. Men när man har ett budgetunderskott i 80-miljardersklassen är det litet ivrigt att lova skattesänkningar. Det är bra nog om vi kan göra vettiga skatteomläggningar som skapar dynamik i ekonomin. Att i det här skedet lova skattesänkningar förefaller mig något dubiöst. Gösta Bohman attackerar regeringen för att inte följa upp sina sparmål. När vi i den reviderade finansplanen våren 1981 skrev in sparmålet på 12 miljarder var det också klart angivet att vi skulle göra en anpassning efter konjunkturen och se på inkomstsidan. Sedan dess — detta var alltså för nu snart ett år sedan — har onekligen bedömningen av både den inhemska och den internationella konjunkturen förändrats rätt dramatiskt — tyvärr, måste jag säga. Det är inte så att konjunkturen har förbättrats. I stället har den högkonjunktur som vi trodde redan skulle vara här i början av 1982 hela tiden skjutits framåt. Nu är det enligt de internationella kunskaparna troligt att vi i stället har den i slutet av året, och kanske inte förrän vid årsskiftet 1982-1983. Det förvånar mig att moderata samlingspartiet vill driva tesen, att man inte skulle på ett rimligt sätt anpassa sig efter denna förändring i ekonomin. Nu har vi lagt in tunga besparingar under budgetåret 1982/83, med många inslag från just den 1 januari 1983. Det tycker jag är en riktig konjunkturanpassning. Jag håller med finansutskottets ordförande om att det är all anledning att med intresse se på hur moderaterna vill klara den betydligt större sparinsats som de i sin motion lovat när det gäller sjukförsäkringen och hur de skall klara de besparingar de utlovat på bostadspolitikens område utan att köra fast. Också andra förslag till besparingar i mycket snabb takt som förts fram i den moderata motionen kan verkligen ifrågasättas. Jag vill till sist, fru talman, säga att om det finns skäl att exempelvis på grund av konjunkturen företa en lindring i beskattningen får man naturligtvis göra det på det sätt som vi hittills har gjort. Vi framlade som bekant i höstas av det skälet ett förslag till sänkt moms. Det underliga är att när vi gjorde det var Gösta Bohman ganska kritisk. Men det är den vägen som jag tror att man skall arbeta. Man skall ge klara anvisningar om hur skattereformen skall finansieras, och sedan får man anpassa skattetrycket som sådant via momssänkning eller någon annan åtgärd när det finns skäl för det.

Fru talman! Det finns faktiskt ett skäl till att jag beklagar att jag inte sitter i regeringen — då skulle jag kunna tala lika länge som herr Wirtén i dag. Då hade vi varit mer jämställda. Men mina tunga, sakliga argument får väl väga upp kvantiteten från herr Wirténs sida. För protokollets skull: jag är faktiskt inte moderatledare längre. Jag är pensionerad i den egenskapen. Jag förstår inte herr Wirtén när han gör gällande att vi jämrar oss över marginalskattesänkningen. Det gör vi inte alls. Vi hälsar den med största tillfredsställelse. Vi tycker bara att den har blivit, för att tala svenska, rumphuggen, och vi anser att effekten av den kommer att bli betydligt sämre än den skulle ha blivit om det förslag hade genomförts som vi var ense om den 3 februari i trepartiregeringen. Och jag kan fortfarande inte begripa varför man inte kunde föra fram sitt eget förslag till riksdagen. Vi hade en rösts majoritet i riksdagen. Nu vågar regeringen föra fram förslag som är mer impopulära — om ändrade sjukförsäkringsförmåner, om åtstramning av den kommunala verksamheten och mycket annat. Vad är det som gör att just marginalskattesänkningen, denna centrala och viktiga del i den svenska ekonomins återställningsprocess enligt folkpartiets egen vokabulär, spelar en så speciell roll att man inte vågar utnyttja den majoritet som svenska folket har givit regeringen för att genomföra någonting så verkligt betydelsefullt för hela ekonomin? Det är det som jag har så svårt att begripa. Rolf Wirtén har fel när han säger att man har lyckats ta bort de flesta skönhetsfläckarna i skatteförslaget. Dess principlöshet kvarstår. Man bryter mot gamla vedertagna principer. Rättsosäkerheten kvarstår. Och det är betecknande att det framför allt är skatterätter och skattemyndigheter som har framfört kritik mot rättsosäkerheten i det nya förslaget. Och detta har regeringen inte gjort ett skvatt åt, det kvarstår. Sverige har ställt sig bakom Kleppemodellen, som har underkänts av de norska upphovsmännen. Det vittnar om att man har befunnit sig i en tvångssituation. Beträffande den s.k. finansieringen konstaterade jag att enligt den nya långtidsutredningsrapporten kommer skatteuppgörelsen att ge skatteinkomster som med 25 miljarder kronor överstiger vad som enligt utredningen erfordras för att finansiera en offentlig utgiftsökning på ungefär 1 96, dvs. den utgiftsökningstakt som både regeringen och riksdagen tidigare har bundit sig för. Skatteöverenskommelsen ger inkomster för att finansiera en drygt dubbelt så snabb utgiftsökning som den som LU 80 räknar med och som regering och riksdag har uttalat sig för. Det är naturligtvis bundenheten och lappkastresonemangen som gör det, annars skulle Rolf Wirtén som ekonomiminister stå upp och jubla och säga: Här har vi en möjlighet att klara denna viktiga reform — som skatteuppgörelsen enligt Rolf Wirténs mening innebär — utan att behöva ta de negativa konsekvenser som en arbetsgivaravgiftshöjning medför för löntagarna, i inflationshänseende, för konkurrenskraften och mycket annat. Jag förstår inte varför man inte med uppräckta händer tar emot den presenten. Att socialdemokraterna, högskattepartiet, inte vill ta emot den kan jag förstå, men Rolf Wirtén borde väl göra det. Det är framför allt mot den bakgrunden som budgetunderskottet/är så betydelsefullt. Skall man klara ekvationen att finansiera skatteöverenskommelsen med besparingar och inte genom nya skattehöjningar måste besparingsarbetet bedrivas målmedvetet och konsekvent. Och då är det beklagligt att regeringen inte höll fast vid att spara de 12 miljarder kronor som den utlovat. Och regeringen har ju själv deklarerat att den inte skall ta hänsyn till konjunkturutvecklingen när den gör de här bedömningarna, utan skall genomföra besparingsåtgärderna oberoende av variationer i konjunkturläget. Så stora förändringar i konjunktursituationshänseende har inte inträffat under året att de skulle kunna motivera att man plötsligt backar nära sex miljarder kronor. Hur var det f. ö.? Jag är inte medlem i folkpartiet — än, höll jag på att säga. Uttalade sig inte folkpartiets landsmöte för att spara ytterligare 10 miljarder kronor nästa år i budgeten? Det är möjligt att jag är fel underrättad. Mina kunskapare kanske inte var tillräckligt noggranna. Men så har det i varje fall påståtts. I så fall tyder detta på att landsmötet tänker riktigare än Rolf Wirtén gör. Sedan till frågan om inflationen. Om man som Rolf Wirtén utgår ifrån att inflationen skall ligga på 5-5,5 96, varför skall man då avskaffa indexregleringen? Då vore det väl inget problem att ha den gamla indexregleringen kvar? Rolf Wirtén har ju, om jag inte minns fel, själv sagt att man skall återinföra den indexregleringen sedan skatteuppgörelsens treårsperiod har gått ut. Varför har man då inte kvar indexregleringen, om man räknar med att inflationen skall ligga på 5-5,5 26? Det hade ju varit jättebra. Då hade ni dessutom sluppit kritik från vår sida. Det vore intressant att få svar på den frågan.
Fru talman! Det kan i dagens situation onekligen vara litet svårt att hålla reda på vem som har ledningen i moderata samlingspartiet. Jag håller gärna med Gösta Bohman om det. När det gäller marginalskattereformförslaget vill jag framhålla att jag alltfort är övertygad om att vi här har fått till stånd en mycket viktig förändring i den svenska ekonomin, vilken möjliggör att vi når större lönsamhet i arbetsinsatser och sparande och får ned ränteläget, allt detta som Gösta Bohman och jag är så rörande överens om. Jag tror inte — jag fortsätter att betona det — att det varit möjligt att mot de många löntagarna, mot de stora löntagarorganisationerna och mot det socialdemokratiska partiet göra anspråk på trovärdighet och hävda att en marginalskattereform av detta slag hade stått sig under 1980-talet. Jag har svårt att förstå vad Gösta Bohman menar. Han var med när den trepartiregering som då satt enades om att försöka nå en uppgörelse med socialdemokraterna, och han var med om att skriva en budpromemoria till det partiet för att pröva just Kleppemodellen. Den hade vi med såsom bilaga för att kunna resonera med socialdemokraterna om en avdragsbegränsning. Det är helt klart, Gösta Bohman, att Kleppemodellen var redovisad i marspromemorian. Det är bara att läsa innantill. Här hjälper inga huvudskakningar, hur länge de än pågår. Vårt förslag har en bred förankring, vilket utgör en säkerhet för att det kommer att hålla under ett antal år framåt och påverka lönerörelserna på ett vettigt sätt. Principlöshet och rättsosäkerhet är de betyg som Gösta Bohman gav förslaget. Jag har inte riktigt fått detta redovisat. Det kan vara intressant att i en kommande debatt få höra vad denna rättsosäkerhet består i. Jag har i varje fall inte noterat att remissinstanserna har sett så på detta förslag. Även det faktum att vi har gjort en finansiering av skatteförslaget ligger i linje med vad vi var överens om i den tidigare trepartiregeringen. Kostar marginalskattesänkningen 10 miljarder kronor, är det detta som vi har menat att vi skall finansiera via arbetsgivaravgifter första året. För 1984 och 1985 har de tre partierna bara angivit huvudriktningarna för hur de vill lösa finansieringen. Regeringens huvudlinje är arbetsgivaravgifter, och socialdemokraterna förordar proms. Ges det sedan utrymme för att sänka skatten beroende på resurstillväxt, konjunkturutveckling, inflationsutveckling eller vad nu Gösta Bohman vill föra in, får man naturligtvis göra detta på vanligt sätt. Men totalfinansieringen av skattereformen ligger fast.

Fru talman! Vpk råkade ut för samma anatema från statsminister Fälldin som socialdemokraterna, eftersom vi också sagt att regeringen driver en politik som ökar arbetslösheten. Jag fick inte replik i det sammanhanget, och jag skall därför börja med vad jag avsåg att svara Thorbjörn Fälldin på den punkten. Jag utgår därvid från att regeringens politik är medveten. Regeringen Fälldin älskar att framställa sig som en sparsamhetens regering. I själva verket är det precis tvärtom. Det är den mest slösaktiga regering Sverige haft på mycket länge. Det är nämligen ingen besparing när man driver en politik som håller uppe eller t.o.m. ökar arbetslösheten. Det innebär ökade kostnader för samhället. För samhället är arbetslösheten en jätteförlust. Enligt de kalkyler som gjorts kan man beräkna att arbetslösheten kostar Sverige sammanlagt en miljard kronor varje månad. Då har man ändå inte räknat med det produktionstillskott som alla i arbete skulle kunna ge. Det är viktigt att förstå att arbetslösheten är en belastning inte bara för de arbetslösa utan också för övriga medborgare, som måste betala högre skatter än de annars skulle behöva göra. Regeringens s.k. sparsamhet gör detta ännu värre. Det finns också beräkningar som visar hur regeringens budgetförslag, som vi skall rösta om här i dag eller i morgon, direkt kommer att öka arbetslösheten. Om regeringen får igenom sin budget, kommer det enligt beräkningar utförda enligt en ekonometrisk modell att minska sysselsättningen med ytterligare 15 000 jobb. Moderaternas linje innebär en ännu större ökning av arbetslösheten. Socialdemokraternas budgetförslag innebär ungefär plus minus noll vad gäller sysselsättningen. Vpk:s bugetförslag innebär en ökning av antalet jobb med 45 000. Då ökar visserligen underskottet i statsbudgeten med några miljarder kronor mera än i regeringens och socialdemokraternas förslag, men detta är ju en satsning för att komma ur krisläget. De satsade pengarna ger mångdubbelt tillbaka i form av arbetstillfällen, vilket i sin tur i nästa led förbättrar statens budget. Regeringens politik leder alltså till ökad arbetslöshet. Den leder till en försämring av Sveriges ekonomi. Den måste bekämpas. Jo, så här att döma av tillgängliga dokument och av inläggen i debatten i dag: Produktionen måste ökas genom att resurserna flyttas från konsumtion till investeringar. Reallönerna måste pressas ner ännu mera, vilket är budskapet också från långstidsutredningen. En sådan omfördelning från konsumtion till investeringar kan ge resultat, om resurserna redan utnyttjas för fullt, men så är ju inte fallet i dag. Vi har många hundra tusen arbetslösa. Industrins produktionskapacitet utnyttjades i fjol bara till 80 96. I den situationen kan man inte höja produktionen genom att flytta över resurser från konsumtion till investeringar. Vad som fattas är ju tillräcklig efterfrågan. Det är den som betingar produktionsnedgången och arbetslösheten. Och efterfrågan i samhället ökar inte genom regeringens nedskärningspolitik. Den minskar i stället ännu mera. Därför kommer regeringens ekonomiska politik att ännu mera öka arbetslösheten. I det här läget har den statliga politiken en nyckelroll. En ökning av de statliga investeringarna på det sätt vpk föreslagit är ett medel att få i gång ekonomin. Regeringens attacker mot den offentliga sektorn skapar i stället nya problem inom ekonomin. Det är inte ens en Döbelnsmedicin. Det är rena rävgiftet, som regeringen försöker pracka på det svenska samhället och dess näringsliv. Man förstår att statsminister Fälldin måste låtsas indignerad när han skall försvara den politiken. Så till det anförande som jag hade avsett att hålla här i debatten. Jag börjar det med ett citat. ”Den ekonomiska krisen började när den borgerliga regeringen kom till makten 1976. Den nya regeringen satsade på expansion och det var felaktigt.” Ja, man kunde ju tro att Gunnar Sträng eller någon annan socialdemokrat sagt det. Omdömet avgavs emellertid av den nyvalde ledamoten i folkpartiets styrelse, direktören P. G. Gyllenhammar. Nu hade Gyllenhammar fel i alla fall. Nedgången i den svenska industriproduktionen började redan under 1975. Och det första fel den borgerliga regeringen gjorde efter makttillträdet 1976 var faktiskt inte att den satsade på expansion, utan att den tvärtom förde en mycket restriktiv ekonomisk politik som fördjupade den kris som redan börjat. Räntan höjdes med 2 20. Ökningen i den offentliga konsumtionen avtog. Den privata konsumtionen pressades ned. Bruttonationalprodukten minskade. Det tycks vara nödvändigt att påminna om den politik regeringarna bedrivit sedan 1976. Alla har tydligen inte detta klart för sig. Sammanfattningsvis kan man väl säga att de borgerliga regeringarna alltid lyckats föra fel politik vid fel tidpunkt. Efter den restriktiva politiken, som fördjupade krisen, kom åren av väldiga subventioner till näringslivet. Grunden lades för det för varje år snabbt växande underskottet i statsbudgeten. Och nu är vi inne i den stora nedskärningens period, när krisen och arbetslösheten förvärras genom sänkningen av reallönerna och genom nedskärningarna av den offentliga sektorn. De borgerliga regeringarnas period har varit år av ekonomisk kris i Sverige. Efter den nedgång som började 1975 och var som djupast 1977-1978 kom en tid av uppgång i ekonomin. Men redan 1980 kom nästa nedgång, den Nr 92 som fortfarande präglar utvecklingen. Det är mig fjärran att påstå att de borgerliga regeringarna skapat dessa kriser. De är en produkt av de utvecklingslagar som gäller för det kapitalistiska systemet, som de borgerliga partierna slår vakt om. Det är i första hand genom sitt försvar för detta orättfärdiga och oförnuftiga system som regeringen Fälldin är medskyldig till krisen och arbetslösheten. Men regeringens syndaregister är större än så. De borgerliga regeringarna har fört en ekonomisk politik som direkt förvärrat krisen. Den nedskärningspolitik som man nu vill få riksdagen att godkänna kommer att leda till att tiotusentals flera människor blir arbetslösa. Klyftan har för varje år blivit allt större mellan de mål man i ord ställer upp för den ekonomiska politiken och verkningarna av regeringens politik. Målsättningarna låter alltjämt vackra: låg inflationstakt, god tillväxt, full sysselsättning, rättvis inkomstfördelning och regional! balans. De upprepas varje år. Men verkligheten är en annan: för varje år kraftigt höjda livsmedelspriser och bostadskostnader, minskad produktion, ökad arbetslöshet, en allt ojämnare fördelning av inkomster och förmögenheter, allt svårare läge för skogslänens folk. Är det att undra på att också de politiska kriserna blivit vardagsmat under de borgerliga regeringarnas period? Man har diskuterat inför riksdagens omröstning om finansutskottets betänkande, om regeringen Fälldin-Ullsten borde gå eller stanna om den lider nederlag i någon av voteringarna. Vår ståndpunkt är att regeringen snarast bör avgå oavsett voteringsresultaten. En regering som försummar att ta krafttag mot arbetslösheten och t.o.m. med sin politik medvetet driver fram en ökad arbetslöshet bör inte sitta kvar en dag längre. Den är en olycka! för landet. Vi vädjar än en gång till den socialdemokratiska riksdagsgruppen att förena sig med oss i ett misstroendevotum mot regeringen Fälldin. Motsättningen mellan de borgerliga partiernas ord och deras handlingar är skärande inte bara när det gäller sysselsättning och fördelning i samhället. Den finns också på andra områden. Centerpartiet vill ju framställa sig som anhängare av decentralisering och av lokalsamhällen. Folkpartiet talar om att motverka maktkoncentration och monopol. T.o.m. moderaterna förklarar sig vara anhängare av en social liberalism. Vad är det då som hänt på den ekonomiska maktens område under de år Sverige nu haft borgerliga regeringar? Har den borgerliga politiken lett till en ökad decentralisering och en minskad ekonomisk maktkoncentration? Nej, tvärtom. Centraliseringen av produktion och kapital har fortgått i ökat tempo, den privata ekonomiska maktkoncentrationen har ytterligare tilltagit. Några exempel: Under de fyra åren 1977-1980, alltså under de borgerliga regeringarna — förekom sammanlagt över 2 400 fusioner, dvs. sammanslagningar av företag. Antalet anställda i de berörda företagen uppgick till 195 000. På de båda senaste åren ligger två av de största fusioner som någonsin förekommit i det svenska näringslivet. Det är Electroluxkoncer 113 nens uppköp av Gränges och Volvos uppköp av Beijerinvest. I båda fallen skapades koncerner med vardera inemot 100 000 anställda. Samtidigt som koncentrationen inom bankväsendet fortsatt har nya former utvecklats för de stora affärsbankernas kontroll över näringslivet — olika typer av finansieringsföretag osv. Samtidigt som de mäktigaste av de gamla finansfamiljerna — Wallenberg, Johnson etc. — ytterligare förstärkt sitt inflytande har nya finansfamiljer kunnat skaffa sig miljardförmögenheter genom spekulation i mark, fastigheter och aktier. Enbart uppgången under förra året på Stockholmsbörsen med ca 60 96 har tillfört ägarna av börsnoterade aktier en förmögenhetsökning med 40 miljarder kronor. En enda procent av hushållen äger tre fjärdedelar av de aktier som finns hos hushållen. De har fått en förmögenhetsökning med uppemot 10 miljarder kronor på ett enda år! Sådan är kapitalismen! Sådant är det ekonomiska system som de borgerliga partierna försvarar med näbbar och klor! Jag måste ställa frågan till Rolf Wirtén, som här representerar folkpartiet: Hur förenar folkpartiet talet i sina programskrifter om kamp mot maktkoncentration och monopol med försvaret för den politik som lett till en fortsatt stark ekonomisk maktkoncentration under de år ni suttit i regeringen? Ett typiskt drag i den fortsatta centralisering som skett är ökningen av de transnationella företagens inflytande. En allt större del av den svenskägda industrin ligger numera utanför Sveriges gränser. Under fjolåret slog investeringarna i svenskägda bolag utomlands nytt rekord med ca 20 miljarder kronor. Enbart de av riksbanken godkända kapitaltillskotten från de svenska moderbolagen uppgick till 6,5 miljarder kronor, en fördubbling från de närmast föregående åren. Men även de utländska uppköpen av företag i Sverige är omfattande. Här finns ett alldeles färskt exempel som upprört många människor, nämligen försäljningen av Wasabröd i Filipstad till den stora multinationella trusten Sandoz. Jag vill rikta en direkt fråga till statsminister Fälldin eller någon annan representant för centerpartiet, om det fortfarande existerar: Hur rimmar det med centerpartiets tal om decentralisering och lokal produktion att man från regeringens sida sagt ja till denna utförsäljning av en viktig del av svensk livsmedelsproduktion till en stor utländsk trust? De borgerliga regeringarna har många politiska försyndelser på sitt minuskonto. De har genom flera olika åtgärder försämrat läget för pensionärerna. De har genom sin politik skurit ned bostadsbyggandet och byggandet av daghem. De har inom fördelningspolitiken tagit från de fattiga och gett till de rika. Regeringen vill nu försämra arbetslöshetsförsäkringen och sänka bidragen till arbetslöshetskassorna. Regeringen vill försämra villkoren för de sjuka och återinföra gamla klassgränser. Det är en cynisk och reaktionär politik som med kraft måste bekämpas. Vi hoppas att LO gör allvar av talet om en politisk strejk för att därmed understryka hur allvarligt man ser på de sociala försämringarna. Tyngst i regeringens skuldbörda väger dock den växande arbetslösheten. I januari — om vi skall repetera siffrorna — uppgick den öppna arbetslösheten till 153 000 människor. Av dessa var 61000 ungdomar. Totalsiffran motsvarar 3,6 20 av arbetskraften. Det är den högsta siffra som uppmätts sedan den nuvarande statistiken började 1970. Regeringen kan alltså inte längre, som den försökt göra i flera debatter, söka skyla sig med det genomskinliga argumentet att det var ännu sämre före de borgerliga regeringarnas tid. Men dessa siffror ger ändå inte hela sanningen. Förutom de 153 000 öppet arbetslösa — en ökning med 45 000 från samma månad i fjol — fanns 123 000 partiellt arbetslösa, dvs. de arbetade deltid men ville ha heltid. 65 000 var latent arbetslösa, dvs. de skulle ha sökt jobb bara det funnits några. Andra uppgifter anger ett ännu större antal latent arbetslösa. En undersökning för några år sedan visade att över 300 000 kvinnor hörde till denna grupp. Över huvud taget är kvinnorna hårt drabbade av det dåliga sysselsättningsläget. Av de öppet arbetslösa är nu 80 000 kvinnor, dvs. fler än hälften. Till de nämnda grupperna kommer de många som förtidspensionerats. Vi måste också räkna med de många som med ett felaktigt ord kallas handikappade — felaktigt därför att vi alla är handikappade i det ena eller andra avseendet — och som ställts utanför arbetslivet, men som ingenting hellre vill än att få göra en insats, om de bereds tillfälle till det. 140 000 människor fanns i januari i AMS-åtgärder av olika slag. Det är bättre än öppen arbetslöshet, men de saknar ändå fotfäste i det ordinarie produktionslivet. Hela antalet människor som ställs utanför det ordinarie produktionslivet uppgår alltså till mellan 800 000 och 1 000 000. Det är en förfärande siffra. Rolf Wirtén kom i sitt anförande dragande med det gamla argumentet att arbetslösheten trots allt är lägre i Sverige än i många andra länder. Ett sådant uttalande är cyniskt och förbättrar inte ett dugg de arbetslösas situation. Arbetslösheten är ett fruktansvärt gissel för de människor som drabbas av den. Det finns undersökningar som visar de förödande psykiska och övriga medicinska skadeverkningarna av arbetslöshet. Särskilt svårt är det att vara ung och arbetslös, att just när man skall ut i arbetslivet få känna samhällets likgiltighet. De människor är beundransvärda som klarar detta. Men det krav som måste ställas är att arbetslösheten skall bort. Det är socialt orättfärdigt att tillåta arbetslöshet. Vi har inte rätt att på några hundra tusen medborgare lägga en börda som vi alla borde dela. Arbetslösheten är det största ekonomiska slöseri, det största ekonomiska lättsinne som kan tänkas. Den borgerliga regeringen brukar anklaga dem som kritiserar dess nedskärningsoch svångremspolitik för överbud. Men det är ju i själva verket regeringen som driver en lättsinnig överbudspolitik, när den accepterar och t.o.m. ökar denna stora arbetslöshet. Sverige använde under förra året bara 81 20 av industrins produktionskapacitet. Många hundra tusen människor tillåts icke att ge bidrag till den gemensamma produktion av varor och tjänster av vilken vi alla skall leva. De hålls i stället kvar i arbetslöshet. Detta kan inte betecknas på annat sätt än som ekonomiskt vansinne. Det finns fortfarande stora eftersatta behov i det svenska samhället. I en rad kommuner fattas det bostäder, t.ex. i Stockholmsområdet. De kollektiva kommunikationerna behöver förbättras — det har de senaste månaderna med stor tydlighet visat. Det finns fortfarande en stor brist på barntillsynsplatser. Hälsooch sjukvården behöver byggas ut. Miljövården måste förbättras. Produktionen av energi ur varaktiga inhemska energikällor måste på allvar komma i gång. Dessa eftersatta behov finns alltså på den ena sidan. På den andra sidan finns hundratusentals arbetslösa människor. Går det att dra mer än en vettig slutsats av denna motsättning? Den måste lösas genom att de arbetslösa ges tillfälle att fylla dessa eftersatta behov genom sina arbetsinsatser. Det är också den politik som vpk förordar. Några av våra viktigaste, direkt arbetsskapande förslag är följande: Ett program för 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten bör genomföras under en period av högst tre år. Dessa arbeten bör främst ligga inom den offentliga sektorn, men vissa kommer att öka beställningar och sysselsättning i befintlig industri även i den privata sektorn. Programmet innefattar åtgärder för att öka bostadsbyggandet, för en kraftigare utbyggnad av barnomsorgen, för ökade satsningar på kollektiv trafik, inhemska förnybara energikällor och en utbyggd samhällsservice. En allmän ungdomsgaranti bör införas. Det bör åligga arbetsgivarna på varje större arbetsplats att inrätta ett särskilt ungdomsarbete per varje femtiotal anställda. Ett statligt industriprogram av storleksordningen 100 000 nya industrijobb under en tioårsperiod bör genast påbörjas. Detta bör ha sin tyngdpunkt i att Sverige åter får en allsidig försörjning med maskiner, en frigörelse av datorindustrin från det multinationella beroendet, en grundlig förnyelse av vår delvis hårt nedslitna transportapparat. Härutöver krävs industripolitiska punktinsatser: malmprospektering, utveckling av gruvindustrin, samordning av hela ståloch gruvindustrin, försvar för sysselsättningen inom krisbranscher som varvsoch tekoindustrin. AMS och skolöverstyrelsen bör också få begärda medel för arbetsmarknadsutbildning. AMS-chefen Bertil Rehnberg säger i en kommentar till de senaste arbetslöshetssiffrorna: ”Hade vi fått större resurser av regeringen i fjol så hade arbetslösheten inte behövt vara fullt så stor som i dag.” Det är en hård men rättvis anklagelse. Om man får döma av det svar som arbetsmarknadsminister Eliasson gav på vpk-gruppens interpellationer den 15 februari är regeringens inställning att mera inte skall göras för att minska arbetslösheten. Argumentet är att det ändå snart blir en konjunkturuppgång och att en ytterligare satsning av statliga pengar skulle öka budgetunderskottet, äventyra den samhällsekonomiska balansen och ännu mera öka arbetslösheten. Ekonomioch budgetministern har argumenterat på samma sätt. Den fråga jag vill ställa till statsminister Fälldin som ansvarig för hela regeringen är: Står hela regeringen bakom denna för samhällsekonomin liksom för de arbetslösa ödesdigra ståndpunkt att kampen mot arbetslösheten inte skall föras med större energi och med större insatser? Vpk har en rakt motsatt inställning. Enda möjligheten att komma ur det nuvarande krisläget är att bereda människorna en chans att arbeta. Då ökar vi produktionen, då minskar vi budgetunderskottet, då motverkar vi bristen på s.k. balans i samhällsekonomin. Det är en väg som i motsats till den regeringen går är ekonomiskt förnuftig och socialt rättfärdig. Arbetslösheten förstör landets ekonomi och drabbar hårt och orättfärdigt de arbetslösa. Arbetslösheten måste avskaffas. Inflationen är jämte arbetslösheten den ekonomiska sjukdom som hårdast drabbar såväl de enskilda människorna som samhället. Det avgörande botemedlet mot inflationen, mot prisoch hyresstegringen, heter också ökad produktion genom att fler människor får möjlighet att arbeta. Det finns i vårt samhälle en alltför stor tolerans mot inflationen, mot försämringen av penningvärdet. Under de senaste åren har vi vant oss vid att priserna skall stiga kraftigt varje år. Inflationen får emellertid inte accepteras, den måste hårt bekämpas. Förstöringen av penningvärdet är en epidemisk sjukdom som sprider sig på en rad olika områden. Den leder till skatteflykt och skattefusk, till svartjobberi och spekulation, till svindleri och parasitism. Den berövar småspararnas mödosamt hopslitna sparslantar deras värde och skapar stora rikedomar hos ett litet skikt av spekulanter och räntekapitalister. De borgerliga regeringarna måste hårt kritiseras för sin släpphänthet mot inflationen och för att de genom sin politik drivit på prisstegringen. Av den ökning av konsumentprisindex med över 60 procentenheter, som ägt rum under de senaste sex åren, svarar politiska beslut för 20 procentenheter eller en tredjedel. På Karl XII:s tid gavs finansministrar som fördärvade penningvärdet en mycket hårdhänt behandling. Jag vill inte rekommendera en återgång till så kärva seder, men nog borde regeringar också nu för tiden få ta ett ansvar, när de kraftigt försämrar kronans värde. Det avgörande är emellertid att inflationen hejdas. Ökad produktion är där det avgörande medlet. Men man måste också omedelbart återinföra det allmänna prisstopp som den borgerliga regeringen slopat från årsskiftet. Inflationen är en av orsakerna till den mygeloch spekulationsekonomi som nu gör sig allt bredare i det svenska samhället. Allmänt sett handlar det emellertid om förfallssymtom, som sammanhänger med att kapitalismen gått ini sitt monopolistiska stadium, att den inte längre är progressiv, inte längre utvecklar produktivkrafterna. Den har i stället blivit ett hinder för en verklig utveckling. Särskilt under de ekonomiska kriserna tillspetsas nu kampen mellan de olika kapitalistgrupperna. Allsköns profitmakeri och svindel frodas. Kapitalet sätts inte in i produktiv verksamhet, utan investeringarna sjunker kraftigt. I stället tilltar spekulationen i mark och fastigheter, i aktier, i ädla stenar, i konst och antikviteter. Utlåning av kapital i olika former blir lukrativare än produktion. Börskupper och s.k. snabba klipp blir dominerande i det kapitalistiska umgängeslivet. Nya finanskometer dyker upp på profitens himmel, spekulanter haussas i tio-i-topp-listorna över de största privata förmögenheterna. Det här är andra sidan av samma system som skapar massarbetslösheten. Det är ett slösaktigt system, som utarmar såväl människorna och samhället som naturen. Mygeloch spekulationsekonomin måste bekämpas och ersättas med ett system där det produktiva arbetet är grunden och man har en rättvis fördelning av produktionens resultat. Till någon sådan ökad rättvisa i fördelningen bidrar dock inte den uppreklamerade skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Den ger i stället de största skattesänkningarna till höginkomstgrupperna. Enligt statistiska centralbyråns beräkningar får den högst avlönade tiondelen av de heltidsanställda i genomsnitt 8 200 kr. i skatteminskning, medan de 75 96 lägst avlönade bara får 1 600 kr. Skillnaderna i effekter för olika inkomstgrupper är alltså mycket stora, även om SCB inte jämfört de lägsta lönerna och direktörsinkomsterna. En jämförelse mellan en manlig arbetare och chefen i ett stort textilföretag visar att textilarbetaren får en skatteminskning med 1 200 kr., direktören med 46 000 kr. Då har ändå inte tagits hänsyn till hur skatteomläggningen skall finansieras. Den lösning de samverkande skattepartierna kommit fram till är ju en höjning av arbetsgivaravgiften med 2 96 det första året. Sedan vet man inte. Socialdemokraterna har alltså t. v. gett avkall på kravet på övergång till s.k. proms. En viktig punkt är att höjningen av arbetsgivaravgiften skall avräknas från det s.k. löneutrymmet. Hur detta påverkar olika inkomstskikt beror ju på avtalsuppgörelsens innehåll. Skulle det bli en likformig fördelning är det lätt att se att 270 av 70000 kr. utgör 1400 kr. eller lika mycket som skattesänkningen skall ge i genomsnitt per person. 2 90 på 140 000 kr. utgör 2 800 kr.

Herr talman! Nu kan jag säga detsamma som någon gjorde vid ett annat tillfälle, enligt en historia: Detta klarar talmannen, jag och sekreterarna av, eftersom det inte finns några andra i kammaren. I den debatt vi nu har om finansutskottets betänkande 20 är utgångspunkterna från de olika partierna i utskottet litet annorlunda än vi har vant oss vid. I finansutskottet har moderaterna valt att säga att den socialdemokratiska linjen är bättre än mittenregeringens förslag. Det är den enda slutsats man kan dra av ståndpunkten att det är bättre att lägga ned rösterna och låta socialdemokraternas förslag vinna än att rösta på mittenregeringens förslag. Det är tur att det i moderatledningen också finns folk som ibland kan bringa partiet till besinning. Jag beklagar att denna besinning bara kommer att gälla den kommunalekonomiska frågan och inte över hela det fält som betänkandet behandlar. I den seriösa ekonomiska debatten tycker jag att man kan notera en klar tendens till ökad insikt om de grundläggande problemen i vår ekonomi. Det är glädjande att den insikten kommer från allt fler håll och inte minst är väl dokumenterad hos den svenska allmänheten. Den attityd som avtalsparterna har intagit under senare år visar tydligt att de är mogna att fullfölja den svenska modellen med ansvarsfyllda uppgörelser, speciellt när det allmänna ekonomiska läget är kärvt. Jag vill också uttrycka en förhoppning om att samtliga parter i kommande avtalsförhandlingar intar denna attityd. Det gemensamma uttalande som regeringspartierna och socialdemokraterna har gjort i denna del i samband med skattereformen har vital betydelse för det ekonomiska saneringsarbetet i fortsättningen. Den socialdemokratiska attityden till Sveriges problem är annars tyvärr tvehågsen. Vad socialdemokraterna försöker sig på är att kombinera ett kaxigt tal om behovet av återhållsamhet med kraftiga överbud i fråga om de åtaganden som vår ekonomi och produktion förmår bära. Slutresultatet blir att de i viktiga avseenden motverkar arbetet för att nå balans i ekonomin. Ett par exempel visar detta. Regeringens sparprogram leder till att vi börjar få grepp om kostnadsutvecklingen. Jag vågar påstå, att med de ytterligare åtgärder som har aviserats kommer vi att också i kronor ha ett minskat budgetunderskott när vårriksdagen är avslutad. I detta läge lägger socialdemokraterna fram ett budgetförslag, som ger en helårseffekt som är 4,5 miljarder sämre än regeringens. När regeringen har lyckats få en dämpning av inflationen till stånd, så är nog de flesta ense om att det är bra. Inflationsförväntningarna går f. n. ned i det svenska samhället. Den senaste tolvmånadersperioden har inflationen varit ca 8,5 20. För inte alltför länge sedan var den 5 90 högre. Vad gör då socialdemokraterna? Jo, de föreslår höjda priser genom en höjning av momsen med 226. Inflationsförväntningarna skall ligga kvar, tycker socialdemokraterna — obekymrade om att detta slår igenom på den kommunala ekonomin, hushållens ekonomi osv. I de här avseendena skulle man kunna karakterisera den socialdemokratiska politiken så att den är ”kvar i utförsbacken”. Mot den bakgrunden är det bra att socialdemokraterna är i minoritet, och det är oförklarligt att moderaterna väljer att hjälpa fram denna politik genom att lägga ned sina röster. I och med att socialdemokraterna inte konsekvent angriper de långsiktiga balansproblemen saknar de socialdemokratiska åtgärderna i det kortare perspektivet också trovärdighet. Inte minst gäller det sysselsättningspolitiken. Som Rolf Rämgård tidigare framhöll, var arbetslösheten i Sverige i början av 1970-talet högre än i våra grannländer. Nu ligger de flesta industriländer, många med socialdemokratiska regeringar, på mångdubbelt större arbetslöshetstal. Vi har inget skäl att glädja oss åt andras olycka. Men det finns skäl att erinra om att deras olycka i stor utsträckning är beroende av att de har socialdemokratiska eller ultrakonservativa regeringar. Finland har dubbelt så hög arbetslöshet som vi, och där har man alltså en kommunistisk arbetsmarknadsminister. Socialdemokraterna borde sakna trovärdighet i sysselsättningspolitiken, helt enkelt därför att de inte har förslag som är konstruktiva, långsiktiga och som är en del av ett ekonomiskt stabiliseringsprogram. Jag skall peka på några ytterligare omständigheter som understryker detta. För det första: I praktiskt taget varje stor näringspolitisk fråga har socialdemokraterna sökt manövrera sig bort från ett konkret ställningstagande. De har skyllt på behov av ytterligare utredningar, av statliga strukturplaner för den aktuella branschen och andra liknande omständigheter. Om socialdemokraternas politik vunnit gehör, hade bransch efter bransch förblött med åtföljande arbetslöshet och bristande resurser för framtidssatsningar. För det andra: Den enda offensiva motorn i den socialdemokratiska näringspolitiken skulle vara den verkliga Döbelnsmedicinen för svensk ekonomi. Löntagarfonder i socialistisk tappning är ett hot mot initiativkraft och nytänkande och därmed mot sysselsättningen. För det tredje: Socialdemokraterna tvekar inte att lägga bördor på produktionen som hämmar den internationella konkurrensen. Den finansiering av löntagarfonderna man förespråkar är ett exempel. Jag tror inte att ens socialdemokraterna tänker sig en avräkning i lönerörelserna utöver den avräkning som skattereformens finansiering skall ge. Den viktigaste fördelningspolitiska uppgiften i dag är att klara sysselsättningen. Jag tycker inte att man kan vara nöjd med den nuvarande utvecklingen. Men vi skall komma ihåg att vår mittenregering klarar påfrestningarna bättre än de allra flesta socialdemokratiska och konservativa regeringar ute i världen. Regeringspartierna arbetar vidare med åtgärder för att hålla nere arbetslösheten. Det skulle kännas bra om oppositionen var mer konstruktiv och mindre spekulativ i sysselsättningspolitiken. Då skulle det finnas förutsättningar för samfällda tag också på detta område, vilket vore av stort värde. Moderaternas politik skulle man egentligen för deras egen skull gå förbi med tystnad. Detta parti driver en politik i regeringsställning och en annan i opposition. Och när de är i regering har de Lars Tobisson i opposition. Moderaternas agerande i skattefrågan visar tydligt detta. Före valet 1976 skulle man sänka skatten. I den första trepartiregeringen insåg man att det inte fanns några pengar att bjuda på. Före valet 1979 — i opposition — sade moderaterna att det går att sänka skatten bara viljan finns. I regeringsställning efter valet sade de att skatteomläggningen skall totalfinansieras. Efter regeringsupplösningen våren 1981 var man åter tillbaka och skulle bjuda på skattesänkning. Man skulle nästan kunna säga att moderaterna byter politik i den här frågan oftare än en Vasaloppssegrare byter skidor. När vi lyssnade till Gösta Bohmans inlägg kunde vi konstatera att han var kritisk mot skattereformen och kritisk mot dess finansiering. Det skulle inte få förekomma skatter eller avgifter för att finansiera den, och man skulle inte ha det sänkta indexskydd som ingår i uppgörelsen. Gösta Bohman talade också om att man i en utredning kommit fram till att det skulle bli stora möjligheter att få ökade statliga inkomster genom skattereformen. Jag skulle i det sammanhanget vilja sätta upp ett varnande finger och peka på att man i USA har fört precis detta resonemang och att vi vet att president Reagan har svårigheter att få budgeten att gå ihop. Man har där kunnat konstatera att skattesänkningen inte gav de inkomster man hade tänkt sig. Men det är angeläget att slå fast att det är en mycket viktig reform som socialdemokraterna, centern och folkpartiet har kommit överens om och att den säkerligen kommer att få positiva effekter. De positiva effekterna behövs för att vi ytterligare skall kunna förbättra Sveriges ekonomi. I ett avseende är dock moderaternas hållning konsekvent, nämligen att man inte har någon känsla för att en av politikens viktigaste uppgifter är att fördela tillgångar och bördor rättvist mellan människorna. Moderaterna har ovanan att kritisera de fördelningspolitiska inslagen i nödvändiga sparåtgärder. När de föreslår ytterligare sparande, gör de det utan hänsyn till effekterna för enskilda människor i utsatta situationer. Det senaste exemplet är moderatförslaget — som vi nu lyckats undanröja — att begränsa skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner. Vi har i Sverige ett bra utgångsläge. Det gäller att skapa en positiv inställning till att vi skall klara av de problem som finns i vår ekonomi och när det gäller vår sysselsättning. En framtidspolitik måste ta sikte på att vi effektivt utnyttjar de tillgångar och resurser som finns i samhället. Vi skall göra detta på ett uthålligt sätt, dvs. utan att föröda kommande generationers levnadsbetingelser. Detta synsätt förutsätter att vi kan föra utvecklingen vidare efter ett decentralistiskt och småskaligt betraktelsesätt. I detta avseende har den kanske främsta förändringen av samhällsutvecklingen skett sedan majoritetsskiftet 1976. Jag vill peka på jordbrukspolitikens nya inriktning mot familjejordbruken och mot att man skall vidmakthålla jordbruket som en viktig glesbygdsnäring och en bas för produktionen i alla delar av landet. Jag vill vidare peka på den satsning på småföretagsamheten som sker. Socialdemokraterna glömde bort denna dynamiska faktor i sin näringspolitik, präglad av storsatsningar som kärnkraft, Stålverk 80, Algots Nord m.m. Den småföretagsproposition som presenterades häromdagen är en bra fortsättning på en bra början när det gäller näringspolitiken. I dag har regeringen presenterat nya riktlinjer för regionalpolitiken. Också här markerar regeringen en decentralistisk och småskalig inriktning. Det är först genom en sådan inriktning som den enskildes initiativkraft och utvecklingsförmåga kan tas till vara. Men för att vi skall kunna fullfölja en sådan politik måste en allmän stabilisering av ekonomin fortgå — med det sociala och fördelningspolitiska ansvar som regeringspartierna står för. Det är också den inriktningen regeringens budgetproposition har. Jag är övertygad att det även är den politiken som riksdagen under våren i omröstning efter omröstning kommer att biträda. Därmed kommer riksdagen också att fullfölja den konsekventa ekonomiska politik som mittenregeringen har drivit. Den kan sammanfattas i: åtgärder för att skapa rimliga konkurrensvillkor i förhållande till omvärlden — devalveringen, goda förutsättningar för lönerörelsen; åtgärder för att få ned inflationen. — Regeringen tillät inte devalveringen att slå igenom i priserna.

Det är, herr talman, genom sådana åtgärder vi kan få den stabilitet och utveckling av vår ekonomi som gör det möjligt att upprätthålla en god offentlig service i det svenska samhället.

Herr talman! Kjell Mattson skäller på oss socialdemokrater. Det är lättare att kritisera oss än att i regeringsställning förbättra människors levnadsförhållanden och minska arbetslösheten. Finanspolitiken handlar om den samlade ekonomin i landet. Och om krisen i ekonomin har inte minst företrädarna för de borgerliga partierna vittnat i dag. Men på något sätt har de inte förstått, eller velat förstå, att det är de som i hög grad är ansvariga för krisen — inte minst för de katastrofala verkningar den fått för kvinnorna i landet. Ni pratar om jämställdhet, och ni skriver t.o.m. motioner med krav på att öka den. Men det är inte era ord som räknas utan vad ni faktiskt gör. Ni har ökat klyftorna mellan grupper av människor, mellan landsändar, unga och gamla. Ni har förstärkt de traditionella könsrollerna både på arbetsmarknaden och i hemmen. 1979 stod drygt 600 000 kvinnor utanför arbetsmarknaden. 330 000 av dessa sade sig vilja ha ett arbete men ansåg det inte mödan värt att söka. Det här kom vi fram till i jämställdhetskommittén i den utredning vi gjorde om kvinnors arbete. Det är kvinnorna som drabbats hårdast av arbetslösheten. Det gäller också bland tjänstemännen. Inom SIF är 37 96 av medlemmarna kvinnor. Men bland förbundets arbetslösa medlemmar är 63 20 kvinnor. På motsvarande sätt är det inom Handelstjänstemannaförbundet. Kvinnorna utgör 57 Jo av medlemmarna och 70 2 av förbundets arbetslösa. Kommunaltjänstemannaförbundet består till 73 26 av kvinnor. Bland förbundets arbetslösa svarar kvinnorna för 88 96. Omkring 1 miljon kvinnor deltidsarbetar. Antalet ofrivilliga deltider bara ökar — den senaste månaden med 20 000. F. n. är det ca 120 000 kvinnor som arbetar deltid av arbetsmarknadsskäl. Arbetslösheten bland unga flickor är nära 13 9. Den offentliga sektorns utbyggnad har varit en viktig hörnsten i vårt välfärdsbygge. Utbildning, vård och omsorg, som tidigare var ett fåtals privilegium, blev genom satsning på den offentliga sektorn en rättighet för hela folket. Rättvis fördelning blev vårt rättesnöre. I dagarna kom Kommunförbundets undersökning om utbyggnaden av barnomsorgen, och där konstateras: ”Under 1950-talet förändrades det ekonomiska läget och därmed arbetsmarknadsläget. Kvinnorna behövdes inte i samma omfattning i produktionen som under 1940-talet. Under denna period kritiserades också heldagsinstitutionerna inom barnomsorgen häftigt, vilket resulterade i att endast mycket få heldagsinstitutioner byggdes under hela 1950-talet. När ekonomin åter expanderade under 1960-talet uppmuntrades kvinnor na åter att förvärvsarbeta. Detta medförde att bristen på barnomsorgsplatser i daghem och fritidshem blev mycket stor. Sedan 1960-talet har en växande andel kvinnor gått ut i förvärvsarbete vilket ledde till en stor efterfrågan på barnomsorg under 1960 och 1970-talen. För att stimulera kommunerna att bygga ut barnomsorgen infördes bla ett statligt anordningsbidrag för - barnstugebyggandet. Riksdagen beslöt också år 1975 att barnomsorgen inom en 5-årsperiod skulle bygga ut barnomsorgen med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser dvs. under åren 1976-1981. Under 1980-talets början har dock arbetsmarknadsläget förändrats och 1960-talets brist på arbetskraft har nu förbytts i en ökande arbetslöshet. Kommunernas ekonomiska situation har därmed också försämrats och utbyggnaden av barnomsorgen har skett i minskad takt, verksamhet drabbats av nedskärningar. Detta har bl.a. lett till att riksdagsbeslutet att bygga 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser mellan 1976 och 1981 inte uppfyllts. Det försämrade ekonomiska läget och en ändrad syn på den offentliga sektorns utbyggnad samt den ökade tonvikten på de pedagogiska motiven har bl.a. resulterat i ett riksdagsbeslut om en förändring av statsbidragen. Statsbidragen till dagoch fritidshem — dvs. heltidsomsorgen — minskas, vilket på sikt leder till försämrade möjligheter för kvinnor och män att förvärvsarbeta. Starka skäl — bl.a. respektive familjs ekonomiska — talar för att det blir kvinnorna som får stanna hemma och ta hand om barnen eftersom de i de flesta familjer har den lägsta lönen. I barnomsorgspropositionen sägs dock fortfarande att målet för utbyggnaden av barnomsorgen är full behovstäckning.” Kan man tydligare än så här beskriva kvinnornas roll i den ekonomiska politiken? Det behövs ingen ytterligare forskning, inga flera utredningar för att visa på kalla fakta. Vad som behövs är en ekonomisk politik som inte gör skillnad mellan kvinnor och män, en politik där rätten till arbete och ekonomiskt oberoende omfattar alla människor och på lika villkor. Under den socialdemokratiska regeringens tid 1976 fattade riksdagen beslut om barnomsorgen som innebar en långsiktig målsättning om full behovstäckning fram till 1985 och en mer kortsiktig målsättning om en utbyggnad av den som jag redan nämnde och som också Kommunförbundet har tagit upp, nämligen 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser under den närmaste femårsperioden. Men vad blev det av detta? Jo, 66 000 daghemsplatser och ungefär 35 000 fritidshemsplatser. 1981 konstaterade socialutskottet mycket riktigt att de mål som uppställdes 1976 för utbyggnaden av dagoch fritidshem under perioden 1977-1981 inte har uppnåtts. Stor ovisshet råder om vilket utrymme som finns för den kommunala expansionen för tiden efter 1982. Utskottet anser dock att det bör utarbetas en plan för den fortsatta utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen fram till full behovstäckning.

Enligt kommunernas preliminära bokslut ökade den kommunala konsumtionen med 1,8 26. Enbart barnomsorgen svarade för en konsumtionsökning på 1,2 70. Enligt Kommunförbundets volymenkät för 1982 planerar kommunerna att begränsa konsumtionsökningen ytterligare, till 1,2 76. Barnomsorgen svarar för hälften eller 0,6 procentenheter av ökningen. I förhållande till de senaste barnomsorgsplanerna innebär detta en minskning av den planerade utbyggnaden med 50 20. Omräknat i daghemsplatser motsvarar detta en utbyggnad på ca 7 500 platser 1982 mot en tidigare planerad utbyggnad på 16 500. Men i stället för att angripa problemet genom att öka kommunernas resurser för barnomsorgen utlovade de borgerliga partierna, inkl. det jämställdhetsivrande folkpartiet, ett vårdnadsbidrag till småbarnsfamiljer. Jag tror att jag gör mig till tolk för de flesta kvinnor med småbarn i Sverige när jag säger: Skrota ert vårdnadsbidrag och satsa pengarna på utbyggnad av den kommunala barnomsorgen liksom på fungerande allmänna kommunikationer så att vi får möjlighet att åta oss ett heltidsarbete. Då kan även vi kvinnor vara med och lösa den ekonomiska krisen i Sverige. Herr talman! Några folkpartister, bl.a. förra jämställdhetsministern Eva Winther, har väckt en motion med krav på åtgärder för ökad jämställdhet, vilken behandlas i finansutskottets betänkande. Sådana åtgärder behövs verkligen. Eva Winther är inte här, men jag skulle vilja vädja till Eva Winther: Varför inte påverka den egna regeringen att vidta åtgärder när det gäller arbete för kvinnor, att skapa fler daghemsplatser. Hjälp oss att förverkliga det krav som riksdagen redan förut har ställt sig bakom! Låt även kvinnorna vara med och arbeta Sverige ur krisen!

Herr talman! Om några timmar kommer riksdagen med all sannolikhet att bifalla det socialdemokratiska förslaget till riktlinjer för budgetregleringen. Denna socialdemokratiska seger åstadkoms genom moderaternas nedlagda röster. Det innebär att riksdagen i dag kommer att besluta att den ekonomiska politiken sedan 1976 kraftigt fördöms, att besparingar i arbetslöshetsförsäkring och vad gäller karensdagar inte skall genomföras, att statens utgifter skall ökas och att skattesparandet snarast skall avskaffas. Allt detta kommer riksdagen att uttala. Det socialdemokraterna säger skall också — enligt riksdagsbeslutet — vara vägledande för utskottens behandling av statsbudgeten. Det beslut moderaterna tänker släppa igenom på grund av sina nedlagda 131 röster strider både mot de senaste sex årens regeringspolitik och mot vad åtminstone jag uppfattat som moderaternas politik. Hur kan då moderaterna göra detta — tolerera att budgeten skall försvagas, att karensdagarna inte skall införas, att skattefondsparandet skall avskaffas? Svaret är enkelt: Man tycker inte att riksdagsbeslutet är värt något. Menar moderaterna att riksdagen skall följa sitt eget beslut? Nej då, riksdagsbeslutet är ingenting att ta på allvar. Menar moderaterna att utskotten skall göra som riksdagen säger? Nej då, inte alls. Trots att man inte röstar emot det socialdemokratiska förslaget tänker man i varje utskott gå emot det. Riksdagens beslut blir ingenting värt. Därmed förvandlar moderaterna dagens beslut till en fars. I inlägg efter inlägg har Gösta Bonman i dag talat om att riksdagen uttalat att 12 miljarder kronor skall sparas nästa budgetår. Det är ett allmänt uttalande, en riktlinje. Moderaterna har benhårt hållit fast vid att det skall gälla. Och det håller jag med om. Vi menar att regeringen i allt väsentligt följt det riksdagsuttalandet. Men varför skall nu det riksdagsuttalandet vara ett absolut giltigt beslut, medan dagens riksdagsuttalande om budgetregleringen bara skall viftas bort? Är det moderaterna som skall bestämma vilka riksdagsbeslut som skall följas och vilka som skall nonchaleras? Herr talman! Jag kan omöjligt förstå hur ett sådant handlande går att förena med respekt för riksdagen. I dessa dagar, då det talas ganska mycket om politikerförakt, borde vi alla vara varsamma med att göra spe av riksdagsbeslut. För moderaterna — lyssna bara på Lars Tobissons tal tidigare i dag — handlar besluten om landets finanser inte bara om hur vi skall styra Sverige ur krisen. Lika mycket handlar det för dem om att visa musklerna, att tala om att en minoritetsregering alltid är svag och att moderaterna måste ha inflytande. Herr talman! Riksdagens beslut borde avspegla medborgarnas uppfattningar. För moderaterna har de blivit ett sätt att göra markeringar i ett politiskt spel. Det är faktiskt en nedvärdering av riksdagen.

Herr talman! Jag skall huvudsakligen ägna mig åt att behandla den moderata reservationen nr 6 i finansutskottets betänkande. Den rör kreditbestämmelserna vid yrkesmässig försäljning av bilar. Ända sedan 1950-talet har vi haft en särskild bilkreditkungörelse som har krävt dels en viss procentuell kontantbetalning vid köp av bil, dels en begränsning av kredittiden. Syftet har givetvis varit att ge vissa kontrollmöjligheter över kreditvolymens omfattning på detta område. Efter hand har det otidsenliga i denna kungörelse blivit alltmer uppenbart, och år efter år har motioner väckts om att kungörelsen icke längre tjänar sitt syfte och borde avskaffas och om att kredittiden åtminstone borde förlängas. Förra året hade vi som vanligt motioner på detta område. Finansutskottet nöjde sig då med att säga att det kunde ”te sig inkonsekvent att man i särskild lagstiftning infört regler som medger en begränsning av avbetalningstiderna för handeln med bilar — ett bemyndigande som f. n. utnyttjas — samtidigt som någon motsvarande begräsning inte finns för t.ex. husvagnar och fritidsbåtar, ting som lättare kan undvaras än bil”. Utskottet konstaterade dock att den sittande kreditutredningen enligt sina direktiv borde ta upp denna fråga och avslog därför motionen. I år har vi åter motioner på detta område — nr 857 av Per Westerberg och Wiggo Komstedt samt 1660 av Johan Olsson m.fl. Den första kräver vad angår finansutskottet att man hos riksdagen skall begära förslag om upphävande av bilkreditförordningen. Den andra önskar förlängd amorteringstid. Utskottets majoritet har i år behandlat dessa frågor mer positivt än tidigare, och man konstaterar att det i nuvarande mycket svaga efterfrågeläge kan ”synas inkonsekvent att ha en så pass hård reglering av just avbetalningshandeln med bilar”. Man säger dock att diskussioner pågår mellan regeringskansliet och bilbranschens intresseorganisationer och avstyrker därför motionerna. Det är onekligen riktigt att kreditrestriktioner för bilköp — och det gäller såväl nya som begagnade bilar — ter sig omotiverade i dagens svaga efterfrågeläge, i all synnerhet som inga liknande restriktioner gäller beträffande andra liknande kapitalvaror. Ingenting hindrar någon att på tio års kredit inköpa t.ex. en lyxbåt för åtskilliga hundra tusen kronor. I realiteten kan de nuvarande kreditbestämmelserna i viss mån betecknas som en klasslag. Människor med goda tillgångar har inga svårigheter att kontant betala 40 96 av priset på en bil och därefter återstoden under loppet av 18 månader. Men för många kan det skapa allvarliga problem. Även om kreditkortsmarknaden i viss mån har skapat ett nytt läge, återstår även här amorteringsproblem. Nya problem har emellertid också tillkommit. En allt större del av handeln med begagnade bilar går den yrkesmässiga handeln förbi, delvis sammanhängande med att man har infört moms för den reguljära handeln. Det är numera endast en tredjedel av denna handel som passerar de normala kanalerna. I realiteten har ett ganska omfattande fusk med momsen på detta sätt uppstått. Det är skäl nog att se över bestämmelserna. Det är gott och väl att diskussioner äger rum mellan regeringskansliet och intresseorganisationerna, men dessa har nu pågått så länge utan något resultat att vi från moderat sida anser det starkt motiverat att gå längre än utskottsmajoriteten och ge regeringen till känna önskvärdheten av att man snarast kommer fram till ett resultat. I första hand yrkar vi att bilkreditförordningen skall upphävas och i andra hand att kredittiden åtminstone skall förlängas för att man därigenom skall kunna komma undan den buskhandel som har blivit så utbredd under den senaste tiden. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 6. Med anledning av att utskottsordföranden Eric Enlund i sitt anförande i dag drog in vår biståndspolitik och moderaternas inställning till den vill jag passa på tillfället att göra några kommentarer, trots att vi vid ett senare tillfälle kommer att ha en mera fullständig debatt om biståndspolitiken. Eric Enlund har undertecknat en motion som innehåller ett mycket hätskt angrepp på den moderata biståndspolitiken, och detta ansåg han lämpligt att i dag följa upp med ytterligare uttalanden. Visserligen ansluter vi oss i partimotionen till den s.k. enprocentslinjen i u-hjälpen, men Eric Enlund ansåg att det var cyniskt av oss att i motionen påpeka att FN:s målsättning var 0,7 90 och att flertalet industriländer i genomsnitt endast avstod 0,37 96 av bruttonationalprodukten för bistånd. Jag tycker nog att Eric Enlund har varit ute i ogjort väder i detta sammanhang. Vi vet att omkring 800 milj.kr. av våra biståndsanslag kommer att vara outnyttjade vid utgången av detta budgetår. Det tyder på att svårigheter har förelegat och föreligger att på ett effektivt sätt använda beslutade anslag. Det finns sålunda all anledning att se över situationen och bättre utvärdera våra insatser. Mot bakgrund av dessa stora återstående reserver har vi ansett att anslaget för nästa budgetår borde kunna utgå med samma belopp som under det nuvarande. Eric Enlund borde inse att vi därmed skulle kunna bidra till en viss minskning av betalningsunderskottet och därigenom på sikt kunna förbättra vår internationella ekonomiska ställning och möjliggöra en större satsning i framtiden. Eric Enlund förde fram alternativet att man i stället skulle spara på konsumtionen av sprit och tobak, en kostnad i det svenska folkhushållet på sammanlagt 17 miljarder kronor. Jag behöver inte påpeka för Eric Enlund att av dessa 17 miljarder är 11 miljarder skatt. Skulle större delen av det beloppet försvinna, skulle det uppstå ett motsvarande hål i budgeten, och vi fick hitta nya former för att täcka det underskottet. Jag vet inte hur Eric Enlund har tänkt sig att vi skulle klara det. Med anledning av Olle Wästbergs i Stockholm inlägg vill jag slutligen framhålla att vi har diskuterat denna fråga hela dagen. Det är ett väldigt bekvämt sätt av en minoritetsregering att säga att vi moderater, eftersom vi inte gillar en del av regeringens synpunkter och inte gillar vissa av socialdemokraternas, skall följa regeringens synpunkter. Det är ett sätt att så att säga fjärrdirigera ett annat parti. Om man vill kan man naturligtvis föra det resonemang som Olle Wästberg har fört. Man behöver kanske inte göra det med sådana brösttoner. Men man kan lika gärna föra det resonemang som i dag har kommit fram vid flera tillfällen, nämligen att man, om man vill skapa en majoritet för en åsikt, tar upp en diskussion härom. Det dröjde ändå till fem minuter i tolv — eller snarare till fem minuter över tolv — innan regeringspartierna var beredda att diskutera hur man skulle kunna komma fram till en gemensam ståndpunkt. Inom utskottet skedde över huvud taget ingenting. Resultatet har blivit vad vi nu står inför. Det är självfallet inte särskilt lyckat. Var felet ligger kanske ändå framgår av vad jag nu har sagt. Diskussioner borde ha kunnat äga rum på ett tidigare stadium. Därmed menar jag inte fem minuter i tolv utan redan i höstas.

Herr talman! Jag vet mycket väl, Bo Siegbahn, att en stor del av de svenska hushållens kostnader på 17 miljarder kronor för alkohol och tobak går tillbaka till staten, nämligen 11 miljarder kronor. Men de svenska hushållen anser sig ha råd med denna konsumtion. Vad angår inkomsterna till statskassan tyder Bo Siegbahns inlägg på att han har för sig att det samhällsekonomiskt skulle vara en vinst med alkoholoch tobakskonsumtion. Det är en felsyn, vilket vid det här laget borde vara känt även av Bo Siegbahn. Om jag på punkt efter punkt går igenom era motiveringar för besparingar i fråga om biståndet, kan jag konstatera att er huvudmotivering är det ekonomiska läget i Sverige. Nu är vårt ekonomiska läge bekymmersamt från många synpunkter, men om vi ställer vår situation i relation till situationen för de människor och länder som det här är fråga om, är jämförelsen helt horribel. Det går inte att anföra vårt ekonomiska läge såsom ett motiv för en prutning på medel, som går till människor som svälter och lider nöd. Jag nämnde inte talet 0,7. Det är ett mål som FN fastställde för över tio år sedan och som skulle vara uppnått 1980. Jag talade om läget i dag genomsnittligt för de rika länderna och för ett antal stater. Bo Siegbahn menar alltså att vi såsom föredömen skulle ha dessa länder, som visserligen biträder ståtliga resolutioner i FN men därefter struntar i dem. Det tycker inte jag att vi skall ha. Den politik som Sverige har fört när det gäller biståndsfrågorna är hedersam. Vi skall inte vika från den ståndpunkt som vi tidigare har intagit. De förslag som ni framlägger på denna punkt kan följaktligen inte på något sätt accepteras, i varje fall inte av folkpartiet.

Herr talman! Ingen, Bo Siegbahn, förmenar väl moderaterna att rösta på sina förslag och ingen vill fjärrstyra moderaterna. Men när moderaternas eget förslag har fallit i riksdagen, vad gör de då? Väljer de, som det brukas här, det minst onda? Nej, moderaterna väljer att med nedlagda röster släppa igenom socialdemokraternas förslag. I andra frågor handlar moderaterna annorlunda. Ta t.ex. frågan om kollektivanslutning, som riksdagen röstade om för en tid sedan. Moderaterna ville ha lagstiftning men mittenpartierna ett fördömande uttalande. Moderaternas förslag föll i första omgången. Då valde moderaterna det näst bästa, vilket var det naturliga. Moderaternas handlande kan strikt taget bara tolkas så, att de tycker att regeringens linje och socialdemokraternas linje är lika illa. I så fall har det ingen betydelse för moderaterna om budgeten försvagas, om momsen höjs, om skattesparandet avskaffas, bara moderaterna slipper rösta med regeringsförslaget. Men det är inte så att moderaterna tycker att regeringen och socialdemokraterna är som pest och kolera. I stället tycker man att det är likgiltigt vad riksdagen uttalar, och det är att nedvärdera riksdagens beslut.

Herr talman! Till Eric Enlund vill jag säga att det är en väldig skillnad mellan att stoppa konsumtionen av sprit och tobak i Sverige, för det är pengar som huvudsakligen stannar i landet, och att minska hjälpen till u-länderna. I det senare fallet rör det sig ju om att det går åt utländsk valuta eller att det i vissa fall blir en minskad export. När man håller tillbaka biståndet för den närmaste tiden är det ett sätt att försöka komma i balans i våra utrikes betalningar. Det är viktigt att komma i balans även i fråga om de inrikes betalningarna och inte låna på den inhemska marknaden, men det är betydligt allvarligare att landet totalt sett står i skuld till fftämmande länder. Jag har därför litet svårt att acceptera Eric Enlunds i och för sig humanitära resonemang att u-länderna har det mycket sämre ställt än vi. Jag skall inte förlänga den här lilla biståndsdebatten inom finansdebatten, men jag vill säga ytterligare några få ord. Visst har u-länderna det sämre än vi, men vad vi gör är ju i realiteten att vi belastar kommande generationer genom att ta upp lån för att kunna fortsätta en biståndspolitik som vi inte har pengar till f. n. Det är alltså den invändningen jag har. Liksom Eric Enlund hoppas jag att vi skall kunna senare återknyta till den stolta tradition vi har. Eric Enlund kanske inte nämnde siffran 0,7 26, men han talade om att det var cyniskt av oss att över huvud taget nämna vad andra länder gör. Det kan inte vara cyniskt att tala om det, ty det är väl ganska naturligt att man skaffar sig en överblick och gör en jämförelse. Till Olle Wästberg vill jag säga att det är klart att vi har inom moderata samlingspartiet övervägt om vi i andra hand skulle stödja regeringslinjen. Men det fanns så många moment i den som helt stred mot grundläggande synpunkter i vår uppläggning att vi ansåg det icke vara möjligt — tyvärr. Hade propositionen skrivits på ett annat sätt, hade det kunnat finnas sådana möjligheter. Jag erkänner, vilket Hilding Johansson var inne på, att det här öppnar vissa konstitutionella problem, som kanske inte känns behagliga för någon part.
Herr talman! Bo Siegbahn har förvisso rätt i att det är stor skillnad mellan å ena sidan att begränsa konsumtionen av alkohol och tobak i Sverige och å andra sidan att pruta på hjälpen till de fattiga länderna. I det förra fallet är det fråga om att begränsa en konsumtion som f. ö. innebär en väsentlig import och som innebär enorma skador i det svenska samhället. Det är vår största lätt identifierade skadefaktor. Bo Siegbahn har mage att säga att det har han inte så stort intresse för. Han rent av polemiserade mot mig när jag sade att det är rimligt att arbeta för minskad alkoholoch tobakskonsumtion. Däremot vill han begränsa de pengar vi lämnar till de fattiga länderna, av hänsyn till vår bytesbalans. Det finns en mängd andra poster, Bo Siegbahn, i våra affärer med andra länder som man i så fall skulle kunna nämna, exempelvis turistvalutan för lyxresor. Om man vill litet grand främja rättvisan globalt i världen, finns det en mängd poster som man skulle kunna attackera och som vore lämpligare att gå till attack mot än u-hjälpen.

Herr talman! Tycker moderaterna att man skall öka statsutgifterna, höja momsen, ta bort skattefondssparandet? Nej, det gör de inte. Men de ämnar inte rösta emot riksdagsuttalanden som innebär att man skall öka statsutgifterna, höja momsen och ta bort skattefondssparandet. Det är detta som gör det riktigt att hävda att moderaterna av politiska taktikskäl avser att nonchalera riksdagsuttalanden när det passar dem. Men när riksdagen har gjort ett uttalande om att man skall spara 12 miljarder, då är det ett uttalande som skall följas benhårt. Den riktiga linjen är naturligtvis att man alltid skall följa riksdagsuttalanden och inte nonchalera dem när det passar. Det är därför det här i första hand inte är vad Bo Siegbahn försöker göra det till, en konstitutionell fråga, utan en fråga om riksdagens anseende.

Herr talman! ”Det går att sänka skatten, om bara viljan finns”, kunde vi läsa på moderataffischer i en valrörelse för några år sedan. Även från mittenpartierna gjordes gällande att det fanns möjligheter att sänka det totala skattetrycket. Nu har som bekant utvecklingen inte gått på det här sättet, utan sedan vi fick borgerlig majoritet i riksdagen har det totala skattetrycket här i landet ökat så att vi leder skatteligan i hela världen. Det här är naturligtvis en mycket besvärande debatt, inte minst för moderaterna, och därför brukar man när man blir pressad säga: Det beror inte på statsskatten, utan det beror på att kommunerna är oansvariga. Det är kommunalmännen som genom höjda kommunalskatter har åstadkommit att vi har fått denna ökning av skattetrycket. Detta är i stort sett riktigt, men då kommer den intressanta frågan: Är det egentligen kommunalmännen som av egen, fri vilja har höjt kommunalskatten? Till väldigt stor del beror nämligen de höjda kommunalskatterna på beslut som har fattats i Sveriges riksdag. Vi har lagt över många nya uppgifter på våra kommuner. R Den här delen av frågan skall jag inte vidare beröra, herr talman, utan jag skall med utgångspunkt i min egen kommun, Göteborg, som jag representerar här i riksdagen, visa vad förändringar i statsbidragen har inneburit ur kommunalekonomisk synpunkt. Jag börjar då med de kommunalekonomiska effekterna av den minskning av de specialdestinerade statsbidragen som regeringen har föreslagit och riksdagens borgerliga majoritet har genomdrivit bara under de senaste fyra åren. Den har totalt resulterat i att vi blir av med 138 milj.kr. i skatteintäkter perår. Det motsvarar, herr talman, en kommunal utdebitering på 90 öre. Det är alltså bara en effekt av den minskning av de specialdestinerade statsbidragen som den borgerliga riksdagsmajoriteten har genomfört. Det finns massor av olika poster att nämna i det här sammanhanget. Den kommunalekonomiska utredningens förslag resulterade i 25 miljoner minus. Slopandet av bidragen till landstingen och de landstingsfria kommunerna vid övergången från det gamla till det nya skattesystemet kostade Göteborg 20 miljoner. Statsbidraget till skolbyggnader togs bort för några år sedan, och det kostade 20 miljoner. Av hyresförlustlånen avskrevs hälften till kommunerna, och det kostade Göteborg 20 miljoner. Grundskolebidragen reducerades från 100 9o till 98 26, och det kostade kommunen 15 miljoner. Den nu i budgeten föreslagna reduktionen av statsbidragen till barnomsorg, till vårdskolor och till övriga skolformer kostar 35 miljoner. Detta ger tillsammans 138 milj.kr. och det motsvarar en kommunal utdebitering på 90 öre, som jag redan sagt. Men det är inte bara förändringarna av dessa specialdestinerade statsbidrag som minskar den kommunala skattekraften och får kommunalekonomiska konsekvenser. Höjningen av grundavdraget i självdeklarationen från 6 000 till 7 500 kr. kommer att påverka skatteinkomsterna i kommunen fr.o.m. 1983. Den höjningen genomförs alltså för att man skall sänka den statliga skatten. Beslutet att dra in 20 20 av skatten från juridiska personer gäller fr.o.m. i år. Dessa förändringar innebär för Göteborgs kommun ett skattebortfall på 150 milj.kr. Det motsvarar 94 öre i kommunal skatteutdebitering. Senareläggningen av erhållandet av kommunalskatten kostar kommunen 50 milj.kr. Tillsammans betyder dessa ändringar att kommunen blir av med 200 milj.kr. Det är 1:32 kr. i kommunal utdebitering. Lägger man ihop reduktionerna av de specialdestinerade statsbidragen och effekterna av de två punkter som jag här har tagit upp, finner man att regeringen och den borgerliga majoriteten genom dessa beslut har tagit ifrån Göteborgs kommun 400 milj.kr. per år. Det motsvarar totalt en kommunal utdebitering på 2:22 kr. Det är vad som redan har hänt, herr talman. Nu har vi under de senaste veckorna fått uppleva något av en fars. Jag tänker på de olika diskussioner som har förts om hur man skall kunna frysa den kommunala överlikviditet som föreligger. Regeringens ursprungliga förslag innebar för Göteborgs kommun en minskning av den kommunala skatten med 106,9 milj.kr. Det motsvarar 69 öre i höjd utdebitering. Moderaternas ursprungliga förslag skulle drabba Göteborgs kommun i form av en minskning med 122 milj.kr., vilket motsvarar 79 öre i kommunal utdebitering. Det socialdemokratiska förslaget innebär att man inte skall ta ifrån kommunerna deras pengar. I stället skulle pengarna frysas på ett konto i riksbanken. Kommunerna skulle få ränta på pengarna och kunna använda dem vid ett senare tillfälle. Det förslaget skulle ha ”kostat” Göteborgs kommun 39,3 milj.kr. eller 25 öre i kommunal utdebitering. Som vi vet framstod den göteborgske riksdagsmannen och vice ordföranden i moderata samlingspartiet Lars Tobisson som en ståndaktig tennsoldat hela förra veckan. Han sade då: Det finns ingen möjlighet att vi kan ändra oss och göra upp med regeringen i den här frågan. Men så blev det slutligen en ”kompromiss”. Denna nya kompromiss mellan å ena sidan moderaterna och å andra sidan mittenpartierna ökar på kostnaderna för Göteborgs kommun till 167,3 milj.kr. Det motsvarar en utdebitering på 1:09 kr. Räknar man in det förslag om ytterligare reducering av statsbidragen som finns i budgetpropositionen blir den totala effekten 1:25 kr. i kommunal utdebitering. Det är intressant att jämföra denna kompromiss, som nu tydligen skall diskuteras i finansutskottet efter återremiss, med regeringens ursprungliga förslag. Efter att ha analyserat denna nya överenskommelse förstår jag att moderaterna har accepterat den. Kompromissen innebär nämligen en kraftig lättnad för de starka moderatfästena och för höginkomstkommuner, t.ex. Danderyd och Lidingö, jämfört med det ursprungliga regeringsförslaget. I det av moderaterna nu dikterade förslaget slipper Danderyds kommun undan med 4,7 milj.kr., vilket motsvarar 34 öre i kommunal utdebitering. Enligt det ursprungliga regeringsförslaget skulle man ha tagit av Danderyds kommun 24 milj.kr., vilket motsvarar 1,96 kr. i kommunal utdebitering. Detta är mycket intressant. Den moderate riksdagsmannen från Göteborg, tillika vice ordförande i moderata samlingspartiet, bor i Danderyds kommun. Han har sett mer till sitt eget bästa än till den valkrets och den kommun som han representerar här i kammaren. Det är avslöjande. I Danderyds kommun bor höginkomsttagare. Där finns många direktörer som tjänar 300000 kr. per år. En sådan person får genom den senaste kompromissen 5 000 kr. lägre kommunalskatt än enligt det ursprungliga regeringsförslaget. En Volvo-arbetare i Göteborg däremot, som tjänar 75 000-80 000 kr., får enligt denna kompromiss, som i realiteten är ett förslag från moderat håll, en höjd kommunalskatt med 800 kr. Det förslag som har utarbetats bakom kulisserna och som nu skall behandlas i utskottet är ett exempel på att moderaterna, trots att de inte sitter med i regeringen, styr den till 100 26. De inte bara styr den utan de håller också på att lura skjortan av folkpartister och centerpartister. När nu mittenpartierna får chansen att på nytt pröva detta förslag i finansutskottet, tycker jag att de verkligen skall sätta sig ned och undersöka vad det betyder för olika kommuner. Tidigare har vi talat om statsskatt och kommunalskatt, men nu får vi tydligen tala om en statskommunal skatt, för det innebär detta förslag. Den här överenskommelsen är också storstadsfientlig. Det är de tre största kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, som drabbas hårdast. Dessa kommuner får ingen skatteutjämning. Därför är min fråga till finansutskottets borgerliga ledamöter: Hur mycket av de 300 milj.kr., som ni har sagt skall stå till kommunernas förfogande för att klara de svårigheter som de råkar ut för, kommer storstadsregionerna till godo? Det vore intressant att få veta. Låt mig, herr talman, få citera vad borgerlighetens starke man i Göteborg, kommunalrådet Lennart Ström säger i gårdagens nummer av Göteborgs Posten: ”Skenheligt!

Det blir ju resultatet av detta hattifnattande. Det sker en övervältring av resurser från de rika kommunerna till de fattigare och en övervältring från de kommuner som har ett bra skatteunderlag till dem som har ett lägre.